Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är med glädje jag konstaterar att statsrådet poängterar hur viktigt demokratimålet är i svensk biståndspolitik. Det är bara att hoppas att biståndsverksamheten också kommer att kopplas till krav på en demokratisk utveckling i t.ex. många afrikanska mottagarländer. Då kan svenskt bistånd också kraftigt medverka till att en demokratisk utveckling sker. Statsrådet konstaterar att det finns ett stort intresse i Zambia för svenskt statsskick och samhällsliv. En delegation från UNIP, enhetspartiet -- Kenneth ZCTU, har besökt Sverige för att studera detta. Det kan väl i och för sig vara bra. Men vad det nu gäller är att främst göra ordentliga insatser i Zambia och för de zambier som försöker att arbeta för en pluralistisk och demokratisk utveckling. Att lära ut föreningskunskap, ekonomi, marknadsekonomi, demokratiskt styrelseskick, förvaltning, organisation, ledarskap, samhällsplanering, socialpolitik är faktorer som kan vara väsentliga för att demokrati skall kunna fungera. Det är bråttom -- om mindre än ett år skall det hållas val i Zambia. Kan biståndsministern lova att så snart som möjligt ge så många zambier som möjligt utbildning i sådana kunskaper som är väsentliga för att de skall kunna klara att leva och fungera i en framväxande demokrati? Är den svenska regeringen också beredd att ge stöd till valprocessen? Det var väldigt bra om så kunde ske. Kan statsrådet också tänka sig att ge stöd till en oberoende valförrättningskommitté?
Herr talman! Även om svenskt bistånd till Zambia är viktigt, skall vi inte förhäva oss och tro att det svenska biståndet kan ge utbildning åt alla. Vi kan inte ordna och dona med förhållandena i Zambia så att vi skapar demokrati. Det är en process i de zambiska samhället. Det är glädjande att kunna konstatera att de områden som Eva Björne räknar upp är just sådana som vi, med hjälp av det svenska biståndet, har arbetat med sedan många år tillverka. Det är alltså ingenting som har börjat nu. Hela vårt bistånd har varit starkt inriktat på kunskapsutveckling: t.ex. på att lära bönder inom kooperationen mer om eget ansvarstagande och självhjälpsprogram av olika slag -- processer som i sig leder fram till demokrati. Vad vi dessutom i nuvarande läge kan göra är det, jag redan har sagt i svaret som nämligen att avvakta en begäran från en oberoende kommitté som skall sköta om valet i Zambia. Om vi får en sådan begäran är vi beredda att stödja själva valproceduren i Zambia. Däremot vill vi inte ge stöd till enskilda partier. Det är inte det statliga biståndets sak. Där får i så fall partier i Sverige gå in med stöd.
Herr talman! Jag förväntar mig naturligtvis inte att alla zambier skall utbildas. Det vore ju en utopisk önskan! Jag tycker dock att så många som möjligt av dem som nu har börjat att arbeta med den pluralistiska och demokratiska utvecklingen skall kunna få ta del av t.ex. den typ av utbildning som vi i Sverige nu ger till de baltiska staterna. På det viset kan man stödja och underlätta arbetet dessa människor att lära sig att sköta en demokrati och klara en valrörelse fram till nästa höst. Det är alldeles utmärkt att Sverige ställer upp och hjälper till vid valet. Det visade sig ju den process i Namibia, med FN och olika stater som deltog som valövervakare, var mycket bra. Men jag undrar också om Sverige kan hjälpa den här valkommittén i det arbete som pågår fram till valet.
Herr talman! Det tycks som om Eva Björne och jag har precis samma syn på vad vi faktiskt kan göra. Det ena är det breda arbetet att stimulera demokratiprocesser i det zambiska samhället och i andra samhällen där den här utvecklingen är på gång. Det andra som vi kan göra är mer direkt inriktat på valet i Zambia, nämligen att med biståndsmedel stödja själva valmaskineriet. Det handlar om utbildning av valfunktionärer, valövervakning, tekniskt stöd, utformning av röstlängder och röstsedlar, osv. Jag har tidigare sagt att vi är beredda att gå in med ett sådant stöd om vi får en förfrågan av en oberoende kommitté.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för detta. Jag ser fram emot att det inom en ganska snar framtid kommer att hända väsentliga saker i Zambia för att underlätta den här processen och att det ges ett ordentligt stöd även till denna valförrättningskommitté när den nu formellt har kommit till stånd.

Herr talman! Margó Ingvardsson har ställt ett antal frågor till mig angående förslaget om arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Regeringen kommer inte att förelägga riksdagen något förslag om införande av en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var kort men bra. När jag ställde interpellationen vågade jag knappast hoppas på ett sådant svar. Jag tycker att det är hoppfullt att regeringen har tagit intryck av det massiva motståndet mot en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen och dragit tillbaka förslaget. När jag läste den socialdemokratiska reservationen, undertecknad av socialdemokraten Doris Håvik, till 1981 års sjukpenningkommitté, som också behandlade denna fråga, kunde jag instämma helt och fullt i den socialdemokratiska uppfattningen. 1981 ansåg socialdemokraterna att det inte fanns några fördelar med en arbetsgivarperiod. Däremot skulle den innebära en hårdare sortering bland de arbetssökande, de anställdas beroende av arbetsgivaren skulle öka, och den skulle leda till en ingående kontroll av de anställda, sade socialdemokraterna. Klämmen i reservationen löd: ''Vi kan inte heller ställa oss bakom uppfattningen att införande av ett sjuklönesystem skulle stimulera arbetsgivarna till förbättringar av arbetsmiljön för att på detta sätt nedbringa sjukfrånvaron och kostnaderna.'' Jag utgår från att regeringen nu för gott strukit förslaget om en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen från den lista man har på kommande ingrepp i den offentliga sektorn. Men min fråga till statsrådet är: Vad har vi att vänta oss i stället? Skall den ökade självrisken i sjukförsäkringen under de första sjukdagarna helt och hållet ersätta det här förslaget om en arbetsgivarperiod? Inom parentes kan jag inte låta bli att citera vad socialdemokraterna skrev om ett sådant förslag i ''Vi vill här eftertryckligt avvisa åtgärder som kan beskära den fria avtalsrätten men avvisar också en form av samhällskontrakt för att uppnå samma effekt. - Ett oeftergivligt villkor enligt vår mening är emellertid att besparingarna inte drabbar på ett orättvist sätt utan påverkar olika grupper på i princip likartat sätt. Då ett sådant villkor inte kan uppfyllas vid införande av självrisken i sjukförsäkringen måste tanken på besparingar genom sådana åtgärder bestämt avvisas.'' Även de här synpunkterna är undertecknade av socialdemokraten Doris Håvik, och det är hon som nu förmodligen kommer att underteckna beslutet om samma försämringar som hon tidigare var stark motståndare till. Men den diskussionen får vi säkerligen återkomma till. Jag vill veta vad som kommer att hända nu. Kommer regeringen att lägga fram förslag om en försöksverksamhet med arbetsgivarinträde? Ett sådant förslag fanns ju innan förslaget om arbetsgivarperioden lades fram. Jag undrar också vad som kommer att hända med arbetet för kampen mot ohälsan? Ett av huvudmotiven från regeringens sida för att införa denna arbetsgivarperiod var ju att man skulle frigöra 2 000 personer på försäkringskassorna för att de aktivt skulle kunna arbeta mot den ökande ohälsan. Och de skulle också ersätta varandra så att de kunde gå på kurs och utbilda sig i fråga om en aktiv rehabilitering och arbetslinje i stället för sjuklinjen. Vad kommer att hända med den delen av förslaget?

Herr talman! Sverige har en minoritetsregering. Även om många anser det önskvärt att ha en majoritetsregering i Sverige, finns möjligheten att vi även i framtiden kommer att ha minoritetsregeringar i Sverige. För att minoritetsregeringar skall kunna klara svåra ekonomiska lägen krävs det ofta samförstånd med andra partier. Folkpartiet deltog i våras i en överenskommelse med regeringen om en skärpning av den ekonomiska politiken. Det var en överenskommelse som innehöll ett stort antal impopulära åtgärder. Vi ansåg att vi genom att delta i den här överenskommelsen tog ansvar för landets ekonomi. Vi blir därför bestörta när vi finner att socialdemokraterna ensidigt har gjort avsteg från en viktig del av denna överenskommelse. Den första frågan är: Varför har socialdemokraterna ensidigt gjort avsteg från en viktig del av vårens ekonomisk-politiska uppgörelse med folkpartiet? Den andra frågan är: Hur tror regeringen att vi i folkpartiet i framtiden skall kunna göra överenskommelser med socialdemokraterna om vi inte kan lita på att att dessa överenskommelser blir bestående?

Herr talman! Talmannen har ju efterlyst litet mer spontana inlägg här i kammaren. Nu kommer jag med ett. Det lakoniska svaret var ju så intressant att jag tyckte att jag måste lägga mig i den här debatten. Margó Ingvardsson gjorde ett intressant historiskt inlägg. Det slutade litet tidigt, så jag skall därför fortsätta. Regeringen sade att vi skall ha en arbetsgivarperiod, och vi moderater tyckte att det var bra. Jag antar att man arbetade omsorgsfullt på departementet, men resultatet blev ett dåligt lagförslag som underkändes av lagrådet. Man sade att man skulle försöka göra det bättre. Förslaget blev försenat med ett halvår. Men sedan sade man ett tu tre: Vi skall inte alls ha en sådan lag. Jag antar att det är detta som framgår av det svar som givits i dag. Vad som sker i morgon vet vi inte. Vad har nu detta betytt? Jo, försäkringskassorna och riksförsäkringsverket har arbetat intensivt för att förbereda sig för ett nytt arbetssätt. Man skulle omskola människor till att syssla mer med rehabilitering och se till att de långtidssjuka får rehabilitering osv. Det sades att detta skulle gå bra och att man t.o.m. inte skulle behöva göra sig av med folk. Man skulle klara sig med den personal som fanns. I går hörde jag vad riksförsäkringsverkets chef sade hos riksdagens revisorer. Det blev en uppräkning som visade att man inte visste så mycket. Men som det såg ut nu, med alla frågetecken, behövde riksförsäkringsverket nog 1 000 människor till. Företagen har naturligtvis förberett sig för att klara av den föreslagna arbetsgivarperioden. Detta är inte något som man snyter ur näsan från en dag till en annan. Man måste planera för att kunna se hur man skall göra ett bra arbete, och så ett tu tre gäller inte förslaget längre. Regeringen har givit otydliga signaler, och signaler som går åt olika håll, och regeringen motiverar inte sitt avhopp. Detta leder inte bara till ett dåligt rykte för regeringen, utan till skadeverkningar i hela vår samhällsekonomi, och vi behöver inte fler skadeverkningar. Regeringens ledamöter har alltid sagt att det, är de verkligt regeringsfähiga här i landet. Jag vill faktiskt ifrågasätta detta. Nåväl, nu vet vi inte så mycket om framtiden. Jag vill verkligen fråga socialministern: Hur kommer försäkringskassornas arbetssituation att se ut i framtiden? Kommer de att få de 1 000 nya årsarbetare som de behöver om de skall uppnå alla de mål som regeringen har satt upp? Eller kommer ni att skära i målen när det gäller rehabilitering osv.? Vilka är era planer för den kommande månaden, längre tid antar jag att man inte kan fråga om?

Herr talman! I mitt interpellationssvar gick jag av naturliga skäl inte in på de enskilda frågor som Margó Ingvardsson hade ställt i sin interpellation, eftersom regeringen inte kommer att lämna något förslag om en lagfäst sjuklön. Men efter Margó Ingvardssons senare inlägg vill jag ändå säga, att skälet till att regeringen inte lägger fram ett förslag om en lagfäst sjuklön inte enbart är den diskussion som har förts. Jag tror nämligen att en lagfäst sjuklön i och för sig hade varit en mycket bra insats. Med det förslag som regeringen nu är på väg till riksdagen med -- med de försämringar i sjukförsäkringen och den konstruktion som regeringen kommer att presentera i en proposition -- kommer inte förslaget om en lagfäst sjuklön att passa in i ett sådant avräkningssystem som kommer att föreläggas. Jag skall inte gå in mer i den diskussionen nu, eftersom vi får anledning att diskutera själva propositionen när riksdagens ledamöter har haft möjlighet att ta del av texten. När det gäller förslaget om förändringar i hela socialförsäkringen kommer regeringen att dels lämna en proposition om någon dag, dels ta upp en del frågor i budgetpropositionen och i ett senare förslag om arbetsskadesjukförsäkringen. Jag kan förutskicka att hela socialförsäkringsutskottet kommer att få möjlighet att diskutera denna fråga. Daniel Tarschys uttryckte sin bestörtning över att socialdemokraterna avviker från en överenskommelse. Jag kan bara konstatera att i det ekonomiska läge och finanspolitiska läge som landet befinner sig i, har regeringen ansett det vara helt nödvändigt att gå utöver uppgörelsen när det gäller att minska skillnaderna i statsbudgeten utöver den som låg till underlag för folkpartiets och socialdemokraternas överenskommelse i våras. Därav de försämringar i sjukförsäkringssystemet som nu kommer att föreslås. Som jag tidigare sade går enligt vår uppfattning förslaget om lagfäst sjuklön inte att kombinera med det kommande förslaget. Jag har också i anslutning till beredningen informerat den företrädare för folkpartiet som jag tidigare har haft täta kontakter med när det gäller förslaget om lagfäst sjuklön. Jag vill till Margit Gennser säga att lagrådet inte alls underkände förslaget om en lagfäst sjuklön. Man hade synpunkter på vissa hanteringsfrågor och ville att förslaget skulle gå ut på remiss. Man hade också synpunkter på en del civilrättsliga frågor där man ansåg att vi borde ha utfört en mer fördjupad analys. Departementet har efter det att lagrådet fattat sitt beslut också gått igenom förslaget. Men med hänsyn till de andra förändringarna, vilket jag redovisade, anser vi oss inte kunna gå fram med detta förslag. Beträffande riksförsäkringsverket kommer man där inte att få några tusen nya årsarbetare. Jag kommer under nästa vecka att ha en ingående överläggning med riksförsäkringsverket om det sätt på vilket verket bör kunna arbeta både med rehabilitering och arbetsskadefrågor och med det nya förslag om socialförsäkringen som kommer att presenteras under denna vecka.
Herr talman! Aldrig får man vara riktigt glad, åtminstone inte någon längre stund. Jag tyckte att det kändes hoppfullt att regeringen tagit intryck av den massiva kritiken mot arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen och insett att det inte var något bra förslag. Regeringen ansåg inte att detta var ett bra förslag år 1981 när de borgerliga framställde det. Jag ansåg att det var hoppfullt att regeringen nu hade återtagit sin gamla ståndpunkt, men så var det alltså inte. Statsrådet sade att regeringen insett att försämringarna i sjukförsäkringen inte gick ihop med förslaget om arbetsgivarperioden. Det är möjligt att statsrådet hade avsett att säga ''förändringarna'', men ibland går det varav hjärtat är fullt ut i talet. Det är möjligt att regeringen ändå är medveten om att det är försämringar i sjukförsäkringen som man avser att införa. Den diskussionen skall vi inte föra här i dag. Vi kommer att få fler tillfällen att diskutera vad detta kommer att innebära reellt för olika människor. I dag vill jag veta vad som kommer att hända därutöver. Hur blir det med rehabiliteringsarbetet på försäkringskassorna? När regeringen presenterade förslaget om arbetsgivarperioden sade man att detta var den enda möjligheten att frigöra anställda hos försäkringskassorna för att arbeta med rehabiliteringen. Kommer försäkringskassorna nu att få extra resurser? Det är väl inte så, att regeringen också överger de tankar man haft om en aktiv rehabilitering och ett förändrat arbetssätt för försäkringskassorna? Vilka förslag har vi att vänta oss i den riktningen?

Herr talman! Förtroendet mellan de politiska partierna är en mycket ömtålig planta. Det är lätt att på kort tid förstöra vad som tagit lång tid att bygga upp. Vi i folkpartiet har i skattefrågan haft ett utomordentligt gott samarbete med socialdemokraterna. Jag har också i en del andra frågor haft ett gott samarbete. Vi har kunnat lita på att de överenskommelser som träffats har hållits. Det är därför utomordentligt allvarligt när vi i en viktig fråga kan notera att så inte sker när någonting nytt dyker upp som är svårt att förena med den överenskommelse som träffats. Så kan det inte vara i relationerna mellan människor och inte heller mellan partier, dvs. att när något nytt kommer upp som inte går ihop med det man sade förut, kan man strunta i det man förut sade. Herr talman! Det är för övrigt inte så, att konsekvenserna för statsbudgeten av det senaste förslaget är mindre än vad de skulle bli med sjuklöneförslaget. Det blir en större minskning av statsbudgetens utgifter med sjuklöneförslaget än med det förslag som regeringen nu avser att lägga fram.
Herr talman! Jag sade, fru Thalén, att lagstiftningsarbetet var dåligt, inte detta med arbetsgivarperiod. Lagstiftningsarbetet skall vara korrekt och bra. Då säger lagrådet: Det här är en bra lag, för den fungerar i verkligheten. Men det fanns alltså skevheter, det var dåligt genomtänkt, det var dåligt underarbete, det var dåliga övergångsbestämmelser osv. Jag har alltid hållit på att det skall vara formella lagar. Att land skall med lag byggas -- det har jag alltid tyckt vara ett mycket bra begrepp för rättssamhället. Därför skulle jag aldrig, om jag hade suttit på fru Thaléns taburett, ha lämnat ifrån mig ett dåligt lagstiftningsarbete. Jag tror också att det är just den här fladdrigheten -- och faktiskt bristande respekt för kunnighet -- som gör att man sedan inte kan hålla avtal. RFV sysslar med fördjupat budgetarbete. Detta har jag tidigare diskuterat med fru Thalén. Det arbetet skulle ha varit klart för länge sedan. Nu har man ett tu tre helt nya förutsättningar. Det gäller en treårsperiod. Jag fick höra att man nu kommer med förslag beträffande arbetsskadeförsäkringen. Ja, där fanns det stora frågetecknet. Hur kommer man att göra härvidlag? Hur kommer det att påverka arbetet och personalsituationen, fru Thalén? Ni har alltid sagt att ni är planhushållare. Då borde ni i alla fall kunna göra någorlunda fasta planer från en månad till en annan. Det kan ni inte, och därför borde vi nog satsa på ett helt annat system, ett marknadssystem som är mer decentraliserat. Då får man inte sådana här olyckshändelser.
Herr talman! Till Margit Gennser vill jag säga att jag bestämt avvisar att detta skulle vara ett schabbligt lagförslag. Det var inte alls så. Däremot fanns det synpunkter som vi på departementet självfallet skulle ta till oss och bearbeta. Jag vill också i det sammanhanget säga att denna lag hade -- om vi inte hade gjort någon annan förändring -- kunnat fungera mycket bra efter det arbete som vi har utfört. Nu gör vi en mer omfattande förändring i socialförsäkringssystemet, och då går det inte att kombinera den lagen med denna mer omfattande förändring. Till Daniel Tarschys vill jag säga att det faktiskt inte är så att den lagfästa sjuklönen -- såvida man inte redan från början kunnat beräkna de dynamiska effekterna, vilket vi inte kunde göra i vare sig det ena eller det andra förslaget -- skulle ha medfört avsevärt mindre kostnader för hela samhällsekonomin. Jag glömde att säga en sak till Margit Gennser förra gången. Hon sade att företagen har förberett sig för den lagfästa sjuklönen. Ja, Margit Gennser, i så fall har man gjort detta under yttersta tystnad. De samtal vi har fört har tyvärr inte visat på något större engagemang för den lagfästa sjuklönen. Till Margó Ingvardsson: Det var inget förbiseende när jag sade försämringar. När jag sade försämringar menade jag försämringar. Allt under 100 % är mindre än 100 %. Det är inte alls så att jag på något sätt försöker slinka undan att det är en försämring av ett sjukförsäkringssystem som tidigare gällde 100 %. Men detta är enligt min uppfattning nödvändigt för att tillförsäkra samhället och löntagarna ett socialförsäkringssystem som står sig över hela perioden. Det är en trängre finansiell port, det blir rakare vägar tillbaka till arbetet. Men det blir definitivt försämringar den första tiden. Systemet kommer däremot att ge de långtidssjuka ett starkare skydd. När det gäller riksförsäkringsverkets möjligheter har vi ju för avsikt att lyfta upp frågan om ett arbetsgivarinträde. Men det kommer inte nu i det första förslaget som är på väg till riksdagen. Som jag redovisade i min inledning kommer vi successivt med de här förslagen för att riksdagen så snabbt som möjligt skall kunna ta del av dem. Beträffande frågan om arbetsskadeförsäkringen återkommer vi i ett förslag, först till lagrådet och sedan i en proposition efter årsskiftet.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att regeringen inser att man håller på att försämra sjukförsäkringen. Men jag tycker att det är olyckligt att man inte har läst vad regeringen själv sade 1981 om sådana här ingrepp i sjukförsäkringen, nämligen att de måste avvisas, för sådana ingrepp kan aldrig drabba lika, utan de drabbar alltid de svagare hårdast. Det är synd att regeringen inte står fast vid den uppfattningen. När det gäller frågan om arbetsgivarinträde är det också mycket frestande att gå tillbaka till 1981 års sjukpenningkommitté och läsa vad regeringen har haft för åsikt om detta tidigare. Den åsikten har ju varit att arbetsgivarinträdet är ett första steg till införandet av en arbetsgivarperiod. Dessutom har man sagt att det är oerhört kostsamt för samhället att föra in arbetsgivarinträde, för då måste man ha dubbel organisation. Det blir dyrt både för företagen och för försäkringskassorna. Jag vill alltså bara påminna om vilken åsikt man har haft tidigare om arbetsgivarinträdet. Jag är ledsen att jag inte i den här debatten har fått något klart svar av socialministern om hur det skall bli med rehabiliteringslinjen på försäkringskassorna. Kommer försäkringskassorna att få den personal man behöver för att kunna genomföra det viktiga förändringsarbete där man satsar mer på en aktiv arbetsrehabilitering i stället för långa sjukskrivningsperioder?

Herr talman! Försämringar i sjukförsäkringen blir inte rättvisa. Men inte heller 100 % blir rättvist av det skälet att de som är sjuka -- och de grupper som ofta är sjuka -- alltid drabbas orättvist av sin sjukdom, oavsett vilket system man har. Den enda möjligheten att komma åt allt detta är att arbeta på två vägar: att ge en god ekonomisk trygghet, och att också arbeta för att förändra den verklighet som människor lever i, nämligen i det här fallet oftast arbetsmiljön, som skadar människor mycket svårt. Vår utgångspunkt i förändringarna är att arbeta på båda dessa vägar. Några beslut har riksdagen redan fattat. Flera förslag kommer till riksdagen i detta syfte. När det gäller arbetsgivarinträde delar inte jag Margó Ingvardssons uppfattning. Jag har nu fått information och erfarenheter från flera sådana här försök, och de visar på goda resultat. Man kan kanske inte ännu dra hundraprocentiga växlar på detta, men jag tycker ändå att man skall lyfta fram den här frågan till beslut. Margó Ingvardsson frossar med glädje i ställningstaganden gjorda 1981. Det är faktiskt så, att vi 1981 hade ett annat sjukförsäkringssystem. Jag har tidigare sagt att det vi nu gör är en försämring. Men jag vill ändå säga att det vi gör sammantaget är en avsevärd förbättring -- genom arbetslivsfonder, genom rehabiliteringsersättning och genom förändringarna i socialförsäkringssystemet. Vi håller fast vid principen att människor skall kunna rehabiliteras, att människor skall kunna komma tillbaka till ett aktivt liv. Men vi biter oss faktiskt inte fast vid vad som varit system tidigare. Jag är villig att erkänna att verkligheten förändras. Då måste vi angripa problem i verkligheten med nya metoder. Jag är inte sämre människa än att jag kan säga det.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag anser att barnavårdscentralernas verksamhet varit en en stor framgång för barnhälsovårdsarbetet och om jag anser att barnavårdscentralerna bör behållas. Hon har vidare frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att de skall kunna behållas. Det förebyggande arbete som bedrivs inom barnhälsovården och inom mödravården har varit föregångare till hälso och sjukvårdens preventiva arbete generellt. Det är utomordentligt angeläget att det förebyggande arbetet inte utarmas. Detta gäller i hög grad förebyggande arbete för barn. Under senare år har primärvården byggts ut alltmer. Det har då varit naturligt att mödra och barnhälsovården integrerats i denna verksamhet. Svaret på frågan om vem som bäst tillgodoser barnens intressen i primärvården är inte givet, och det kan också finnas risk för att en tvist kan uppstå, där barnet riskerar att dra det kortaste strået. På många håll i landet har dock ett lokalt väl fungerande samarbete vuxit fram baserat på ömsesidigt förtroende. Självfallet finns det anledning att lyssna om oro och kritik framförs, för att se vad som ligger bakom och om förbättringar kan göras. Det skall inte heller förnekas att det på vissa håll kan finns problem. Dessa är emellertid inte i första hand organisatoriska. För närvarande diskuteras strukturfrågor inom hälso och sjukvården intensivt. Dessa berör inte minst primärvården och därmed även barnhälsovården. Det är angeläget att se till att förebyggande insatser både generellt och framför allt för barn får en hög prioritet i dessa sammanhang. Socialstyrelsen planerar att i den tillsyn som styrelsen bedriver länsvis särskilt granska hur kvaliteten inom mödra och barnhälsovården upprätthålls. Barnhälsovården, som är en av samhällets viktigaste verksamheter för barn, kommer också att i projektform uppmärksammas inom styrelsen. Jag vill framhålla att jag givetvis liksom frågeställaren anser att barnavårdscentralerna är av stor betydelse för barnhälsovården. Jag anser det också angeläget att deras funktion bibehålls. Det centrala är att barnens intressen blir väl tillvaratagna. Integreringen av barnhälsovården i primärvården får inte ske på bekostnad av barnhälsovården, och jag finner det av stor betydelse att barnavårdscentralernas verksamhet värnas. Avslutningsvis vill jag framhålla att frågor om barnens välbefinnande har hög prioritet inom socialdepartementet. Jag planerar att initiera en översyn av hur det ökande antalet födda påverkat barnhälsovården. I det sammanhanget kan också belysas vad de organisatoriska förändringarna i praktiken har inneburit.

Herr talman! Jag vill första tacka för det -- som jag tror -- positiva svaret. Barnhälsovården har sedan minst 35 år tillbaka haft en avgörande roll för det förebyggande olycksfallsarbete och för det hälsovårdande arbetet. Ett exempel på detta är att antalet dödsolyckor bland barn drastiskt har minskat under senare år. Men nu hotas den så lyckosamma modellen genom att allt fler barnavårdscentraler läggs ned som enskilda enheter. Barnavårdscentralerna har varit motorn i det svenska barnhälsoförebyggande arbetet. Trots att besöken är frivilliga, går nästan alla barnfamiljer dit. Barnavårdscentralerna är en stor trygghet, dit man kan vända sig med sin oro och sina frågor. Den svenska modellen har blivit internationellt känd. Olika länder försöker nu bygga upp en liknande modell som den vi haft i Sverige. Den offentliga sektorn är i dag utsatt för en väldigt kritisk granskning av både allmänhet och politiker. Men en verksamhet som knappast någon, i varje fall från allmänhetens sida, har haft några invändningar emot är barnavårdscentralernas arbetsmetoder. De är lättillgängliga, byråkratin lyser med sin frånvaro, deras kunskaper är stora, och varje förälder känner att man kan ställa precis vilka ''dumma'' frågor som helst utan att bli illa behandlad. Barnmiljörådet, som är den statliga myndighet som skall bevaka bl.a. det förebyggande säkerhetspolitiska arbetet bland barn, har nu kraftigt protesterat mot den pågående omstruktureringen i landstingen av barnhälsovården. Man varnar nu för den förändring som innebär att distriktssköterskorna skall överta barnavårdscentralernas uppgifter. En distriktssköterska, som skall ha ansvar för allt fler verksamhetsgrenar inom primärvården, kommer oundvikligen att tvingas prioritera det akut sjukvårdande arbetet framför långsiktigt förebyggande barnhälsoarbete. Även om distriktssköterskeorganisationen tillförs nya resurser, kommer distriktssköterskorna att få svårt att upprätthålla en god kompetens på barnområdet. På barnavårdscentralerna har sjuksköterskorna ett barnunderlag på omkring 500 barn per heltidstjänst. Detta måste jämföras med att en del distriktssköterskor endast har ett totalt barnunderlag på omkring 100 barn. Den kompetens som barnavårdscentralerna har haft kan därför svårligen upprätthållas av distriktssjuksköterskorna, även om organisationen tillförs mer resurser, vilket man ju i och för sig kan tvivla på. Kompetensen bygger på erfarenhet av många barn, men också på att man kan hålla sig informerad om nyheter på barnområdet. En distriktssjuksköterska kan omöjligen hinna att inhämta alla nya kunskaper på samtliga områden som hon skall bevaka. Självfallet skall vi fortsätta att ha distriktsköterskor även för barnhälsovården i glesbygd. Men förhållandena där går inte att jämföra med tätortsförhållanden. Den omstrukturering -- eller nedmontering -- som nu håller på att ske av en svensk modell som varit unik är väldigt oroande. Varför skall den offentliga sektorn förändras just på det område där den är som mest populär? Hur skall man kunna garantera att det förebyggande arbetet inte kommer i kläm i konkurrensen med akuta sjukvårdsbehov? Hur skall man kunna garantera samma gedigna barnkompetens som tidigare? Jag tycker att statsrådets svar är bra, men det är otydligt på några punkter. Jag noterar med glädje att statsrådet säger att det är av stor betydelse att barnavårdscentralernas verksamhet värnas. Jag undrar alltså om jag har tolkat statsrådet rätt om jag gör följande konstateranden: Socialministern anser att barnavårdscentralerna är av stor betydelse och bör bibehållas. Det förebyggande arbetet får inte utarmas. I samband med den påtalade översynen kommer också de organisatoriska förändringar som skett inom barnhälsovården att belysas.

Herr talman! När jag kom in i riksdagen för fem år sedan hade jag arbetat på barnavårdscentraler i 20 år och därför kunnat följa utvecklingen. Jag hade då en tjänst på 20 timmar i veckan fördelade på sex barnavårdscentraler. Från barnläkarhåll hade vi gång på gång slagit larm om att den nedrustning som pågick skulle kunna få förödande konsekvenser för barnhälsovården. Tyvärr tycks våra farhågor ha besannats. I folkpartiets partimotion om de mest utsatta barnen har vi pekat på den urholkning av barnkompetensen som har skett bl.a. inom barnhälsovården. Vi menar att den här utvecklingen måste brytas. Vi pekar också på en rad andra områden där barnkompetensen har urholkats. I en strävan mot familjeperspektiv och helhetssyn har vuxenperspektivet tagit överhanden och barnet kommit i skymundan. Så är det t.ex. inom barnhälsovården, där barnsjuksköterskorna ersatts med distriktsköterskor, som samtidigt tvingas ägna allt mera tid åt hemsjukvård och äldreomsorg, som Margareta Persson mycket riktigt har påpekat i den här interpellationen. Det här har medfört att bl.a. frågor om barnolycksfall blivit eftersatta. Detta betonas t.ex. Henckel redogör för en enkätundersökning bland distriktsköterskor. De uppgav samstämmigt att deras arbetsuppgifter hade blivit så omfattande att barnhälsovården var hotad. Från många håll har det kommit uppgifter om att föräldrautbildningen har stagnerat. En urholkning av barnkompetensen har också skett inom socialtjänsten och vid länsstyrelserna. Syftet var gott när man införde den nya socialtjänstlagen för att främja en helhetssyn. Men tyvärr har det visat sig att barnen kommit i skymundan när vuxna har varit allt för upptagna av att lösa vuxnas problem i samband med familjevåld, missbruk, psykisk sjukdom hos föräldrarna och i flyktingärenden. Barnet har man ofta glömt bort i hanteringen. Det här belyses vackert i bl.a. socialstyrelsens skrift Det osynliga barnet. Vi har nyss fått siffror som visar att antalet polisanmälda fall av barnmisshandel har ökat med 37 % från 1988 till 1989. Antalet anmälda fall av sexuella övergrepp har också ökat kraftigt. Vi får allt flera flyktingbarn som är märkta av krig och svält och av att deras anhöriga har torterats. Barnolycksfallen kostar fortfarande samhället ungefär 1 miljard per år. De flesta av dessa barnolycksfall skulle kunna förebyggas. Nästan 10 % av förskolebarnen växer upp i missbruksmiljö. Därför har vi från folkpartiet motionerat om ett samlat förslag till åtgärdsprogram för att stärka barnkompetensen. Ett självklart inslag i ett sådant program vore åtgärder för att stoppa nedrustningen av barnavårdscentralerna. En statlig barnombudsmannatjänst är också en angelägen åtgärd. Jag vill nu komplettera Margareta Perssons frågor med ytterligare ett par. Är socialministern villig att medverka till ett åtgärdsprogram för att stärka barnkompetensen på de områden som jag har berört? Är inte regeringen äntligen mogen att lägga fram förslag om en statlig barnombudsman? Numera är det bara socialdemokrater och moderater som brukar gå emot kravet det här i riksdagen.

Herr talman! Till Margareta Persson vill jag säga att det som uttrycks i interpellationssvaret just är de regionala skillnaderna. Det måste finnas utrymme inte minst för de delar av landet som är rena glesbygder. I övrigt är svaret på frågeställningen ett klart ja. Ingrid Ronne-Björkqvist! Den psykiska delen i hela det här komplexet av frågor ligger bakom att vi nu tar upp barnhälsofrågor. Det är detta komplex som Ingrid Ronne-Björkqvist beskriver. Däremot har vi inte fått några skriftliga rapporter som redovisar att barns hälsa generellt har försämrats. Det betyder i och för sig inte att det inte kan finnas oroväckande tecken som inte är tydliga. Jag vill också poängtera att folkhälsogruppen tar upp just barnperspektivet i sitt arbete om förebyggande folkhälsoarbete. Vi skall nu se över hur fler födda barn påverkar barnhälsovården. I det sammanhanget anser jag också att vi skall granska hur de organisatoriska förändringarna som har genomförts på sina håll har påverkat verksamheten. När vi har fått det här kunskapsunderlaget kommer jag att ta ställning till vilka särskilda åtgärder som skall vidtas. Jag vill också hänvisa till det jag sade i mitt interpellationssvar: att socialstyrelsen i sina länsgenomgångar särskilt uppmärksammar barnen när det görs en allmän översyn av sjukvården och hälsosituationen i länet.
Herr talman! Jag tackar för det klara ja-svaret. Det kommer att bli en viktig signal ut i landet.
Herr talman! Socialministern sade att regeringen ännu inte har fått några signaler om att barnens hälsa har försämrats. Jag hoppas verkligen att ni inte väntar med åtgärder tills man har fått fram sådana undersökningar. Då är man alldeles för sent ute. Man borde kunna göra en analys av de rapporter som kommer utifrån fältet för att slippa att få en försämring av hälsan innan man ingriper. I rapporten nr 79, år 1987, Barnhälsovård och barnsäkerhet, utarbetad vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, har man via en mycket omfattande enkätundersökning bland distriktssköterskorna fått dessa signaler. Det är bara ett exempel. Vi vet att föräldrautbildningen har stagnerat och gått tillbaka på vissa håll. Det borde räcka för att man skall vidta åtgärder. Man behöver inte vänta tills barnhälsan har blivit sämre.
Herr talman! Jag vet inte om Ingrid Ronne Björkqvist medvetet missuppfattade det jag sade eller om det bara var en ''dragning'' i debatten. Jag sade att vi går in med åtgärder. Det gäller t.ex. socialstyrelsen som arbetar på ett nytt sätt med länsgenomgångarna och uppmärksammar barnperspektivet och barnens hälsosituation. Socialdepartementet har tagit initiativ, och folkhälsogruppen har tagit initiativ när det gäller barnperspektivet i folkhälsoarbetet. Jag bara konstaterade att vi inte har fått några skriftliga rapporter som påvisar att barns hälsa har förändrats. Den vardagsinformation som vi får via tidningar och rapporter, som Ingrid Ronne Björkqvist själv påpekade, är signaler nog för oss att agera.

Herr talman! Martin Olsson har frågat statsministern om vilka åtgärder regeringen avser vidta med anledning av det stora bortfall av arbetstillfällen som för närvarande sker i Västernorrlands län skall få en befolknings och sysselsättningsutveckling jämförbar med övriga landets. Interpellationen har överlämnats till mig. Martin Olsson framhåller inledningsvis i sin interpellation att antalet varsel i Västernorrlands län för närvarande är stort. Många av de varsel vi ser i Västernorrlands län är tecken på en begynnande kostnadskris som hotar att drabba stora delar av det svenska näringslivet. En av regeringens huvuduppgifter är att bryta denna kostnadsutveckling. Den generella ekonomiska politiken är därför inriktad på detta. Martin Olsson konstaterar vidare att länet under 1980-talet haft en befolkningsminskning. Mot bl.a. den här bakgrunden framhåller Martin Olsson att det behövs kraftfulla åtgärder för att möta de aktuella sysselsättningsproblemen och vända befolkningsutvecklingen. Beträffande denna beskrivning kan jag konstatera att antalet kvarstående arbetssökande är obetydligt högre i Västernorrlands län än genomsnittet för riket och att folkmängden i länet under de senaste åren har ökat något. Jag vill emellertid inte bestrida att de olika varsel som lämnats av ett antal företag i länet inger farhågor för framtiden. Martin Olsson hävdar också att Västernorrlands län är ett krislän i skymundan. Jag kan inte instämma i detta. Riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag om regionalpolitik för 90-talet innebär en mycket kraftig förstärkning av regionalpolitiken.

På grundval av regeringens förslag i kompletteringspropositionen 1988/89 beslutade riksdagen att anslå sammanlagt 70 milj.kr. för olika utvecklingsinsatser i länet. Således anvisades medle till ett riskkapitalbolag. Bolaget har påbörjat sitt arbete och bör kunna bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Västernorrlands och Jämtlands län.

Regeringen har nyligen också fattat beslut om regionalpolitiskt stöd till ett flertal företag i länet. Det gäller bl.a. en etablering av verksamhet inom Folksam i Kramfors och stora investeringar i EKA Med anledning av de pågående strukturförändringarna har regeringen bett länsstyrelsen att före årsskiftet göra en samlad genomgång av situationen i länet. Jag vill vidare hänvisa till att 35 milj.kr. av regionalpolitiska medel avsatts för särskilda infrastrukturåtgärder. Inom ramen för detta belopp har stöd givits till bl.a. högskolan i Sundsvall-- Beträffande väg och järnvägsutbyggnaden i länet kan jag konstatera att Västernorrland fått en ökad andel av de totala riksvägs och länstrafikanslagen de två senaste planeringsomgångarna. Det underlag som banverket lämnat för den samordnande investeringsplaneringen innehåller bl.a. investeringar på Ostkustbanan för perioden 1991--2000. Avsikten är att regeringen skall ta ställning till verkens anslagsframställningar i årets budgetarbete. Martin Olsson tar i sin interpellation även upp lokaliseringen av det nya skolverket. Denna lokaliseringsfråga har landshövdingen i Västernorrlands län redan aktualiserat hos regeringen, som överfört frågan till den nyligen tillsatta organisationskommittén för den statliga skoladministrationen. Sammanfattningsvis konstaterar jag att regeringen på flera sätt aktivt verkat för att ge Västernorrlands län de grundförutsättningar som behövs för en långsiktigt positiv regional utveckling. De aviserade minskningarna i sysselsättningen i t.ex. Kramfors kommun har också lett till snabba och konkreta insatser från regeringens sida. Syftet är att förbättra infrastrukturen och skapa nya arbetstillfällen i denna region. Jag vill avslutningsvis också nämna att regeringskansliet för närvarande behandlar flera ärenden om bl.a. stöd till företag i olika delar av

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation till statsministern. Jag ställde interpellationen till statsministern av flera anledningar, främst mot bakgrund av Västernorrlands i förhållande till alla andra län så negativa utveckling under 80-talet och att det finns tendenser till att den utvecklingen kommer att fortsätta. Dessutom var det åtminstone tidigare mycket svårt att få regeringen och den socialistiska riksdagsmajoriteten att ställa sig bakom erforderliga insatser för länet. Det gäller alltså de förhållanden som rådde innan industriministern var ledamot av regeringen och ansvarig för bl.a. Under 80-talet har Västernorrlands län minskat sin befolkning med nära 8 000 personer, vilket, hur man än räknar, är den svagaste utvecklingen bland alla län i landet. Jag vill erinra om att den ökning som skedde i Västernorrlands län 1989 var den procentuellt sett minsta bland alla län. Västernorrland har alltjämt den svagaste befolkningsutvecklingen av alla län, och det är en av anledningarna till att jag anser att regeringen och riksdagsmajoriteten måste ägna mycket större intresse än tidigare åt Västernorrlands situation. Resultatet av den långsiktiga befolkningsminskningen och avflyttningen av så många yngre kan ses i födelsetalen för resp. län under första halvåret. Barnafödandet ökade då i hela landet med drygt 8 %, men i listan över den procentuella ökningen hamnar Västernorrland sist på minus 0,4 %. Åldersstrukturen i länet är alltså sådan att den s.k. babyboomen som är karakteristisk för övriga landet inte har nått och knappast kommer att nå Näringslivets omstrukturering är självfallet en viktig orsak till nedgången i länet, men bakom detta ligger bl.a. uppenbara brister i infrastrukturen. Socialdemokraternas påstående att de klarat landets ekonomiska kris under den utpräglade högkonjunktur som har rått sedan de fick regeringsmakten, har i den aktuella krissituationen i vårt land visat sig vara mycket överdrivet. Detta gäller inte minst om vi ser till förhållandena i Jag nämnde att prognoserna pekar mot fortsatt nedgång i länet. Sysselsättningsutvecklingen under senare tid förstärker det intrycket. Med endast 3 % av landets befolkning har Västernorrland nu haft en tredjedel av alla landets varsel om friställningar. Mer än 1 500 har hittills varslats, och det finns risker för att det blir många fler inom den närmaste tiden. Det är mot bakgrund av både den långsiktiga negativa utvecklingen och den svåra sysselsättningssituationen just nu som jag har ställt interpellationen. Industriministern vill inte instämma när jag erinrar om att länsstyrelsen med all rätt 1985 betecknade länet som ett krislän i skymundan. Vi som arbetar för länets intressen finner emellertid uttrycket adekvat och träffande. Det finns många exempel på hur riksdagsmajoritet och regering har fattat beslut som tyder på att man uppenbarligen inte känt till eller velat ta hänsyn till Västernorrlands situation. Lokaliseringar har gått till andra län. Det finns många exempel. En myndighet lokaliseras till Malmö av sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl i stället för till Västernorrland. Riksdagens socialdemokrater och vpk-are avvisade för några år sedan våra krav på att man skulle utreda möjligheten att flytta delar av Vattenfalls huvudkontor till Västernorrland. Så sent som i våras avslogs våra reservationer om att SVAR i Ramsele skulle få ökade resurser och att mikrofilmningen av kyrkobokföringsarkiven skulle förläggas till Ljungaverk i Ånge. Det finns många exempel på avslag. Det gäller även högskolan. Vi har från vårt håll krävt att högskolan skall få fasta forskningsresurser och utvecklas till ett universitet före sekelskiftet. När det gäller ny och omlokalisering har riksdagen uttalat sig för att främst skogslänen skall komma i fråga. Inrättandet av det nya skolverket innebär en möjlighet att leva upp till riksdagens intentioner. Jag nämner i interpellationen att verket bör förläggas till Härnösand. Det förvånar mig att industriministern i svaret endast noterar att landshövdingens framställning i frågan överförts till en organisationskommitté. Som ansvarig för regionalpolitiken borde industriministern i stället ge uttryck för en viljeinriktning. Jag frågar därför: Kommer industriministern att verka för att det nya skolverket lokaliseras till Härnösand? När det gäller vägar och järnvägar menar industriministern att Västernorrland har fått en ökad andel av anslagen. Men anslagen måste ju ses i förhållande till behovet. Västernorrland har den sämsta vägstandarden i landet, och anslagen för underhåll av vägar är nu så låga att man inte har råd att underhålla de asfalterade vägarna, att man i stället skall skrapa bort asfalten, eftersom grusvägar är billigare att underhålla. Detta är en skrämmande utveckling! Anslagen för länets vägar måste ses i förhållande till länets behov och inte jämföras med andra län. För länets näringsliv, främst skogsbruk och skogsindustri, är en bättre vägstandard av största betydelse. Jag frågar därför om industriministern för att förbättra infrastrukturen och öka sysselsättningen i Västernorrland kommer att verka för en ordentlig anslagshöjning för vägbyggande och vägunderhåll i länet. Det har visat sig att en snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Sundsvall och helst även till Härnösand skulle ha en påtaglig positiv betydelse för utvecklingen längs Norrlandskusten. Det gäller att banverkets investeringsnivå blir så hög att det ger utrymme för investeringarna på Ostkustbanan. Från centerns sida har vi begärt detta. Jag frågar: Härnösand under de närmaste åren? Det finns fler frågor som jag skulle vilja ta upp. Jag hoppas kunna återkomma till dem. Jag vill nu bara säga att det inte räcker med att beskriva vad som har skett. Kommer regeringen att tillgodose Västernorrlands behov av medel för att klara den aktuella krissituationen, och kommer regeringen att satsa på en erforderlig utbyggnad av infrastrukturen i vid bemärkelse, så att Västernorrland inte också under 90-talet får den svagaste utvecklingen i landet?

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i det som Martin Olsson har sagt. Jag måste ändå notera ett par saker. Industriministern anser tydligen inte att Västernorrland är ett bortglömt län, trots att vi under 80-talet har förlorat fler människor än något annat län i landet. Trots att vi sedan 50-talet har förlorat en hel kommun, 20 000--25 000 människor, är länet tydligen inte bortglömt. Jag vill också kommentera några av de andra synpunkter som industriministern har givit i sitt svar. Riksdagens beslut om regionalpolitiken för 90-talet har faktiskt inneburit problem för Västernorrland. Det betyder faktiskt inte att länet har stärkts, utan tvärtom. Låt mig ta ett exempel. Kramfors, som Rek 87 föreslog skulle föras till stödområde 1, blev endast tillfälligt stödområde, och detta skedde efter påtryckningar. Det innebär att kommunen exempelvis inte får sänkta socialavgifter. Detta hade varit nödvändigt i Kramfors kommun, där situationen är så prekär. Jag vidhåller att Kramfors kommun skall tillhöra stödområde 1. Vidare har hela kustområdet kastats ut ur stödområdet. När industriministern talar om att ett antal beslut nu skall fattas om regionalpolitiskt stöd, betyder det att det före den 1 juli i år sker en ansamling för att företag i kustområdet, framför allt i Örnsköldsvik, skall få stödet. Av den anledningen fattas det, tack och lov, en hel del beslut. Men folkpartiet ansåg att regeringens förslag var dåligt. Vi hävdade att det gamla förslaget, även om också det borde ändras, var bättre och borde tills vidare vara kvar. När industriministern hävdar att stödet till länet för regionala insatser har höjts kraftigt, är detta alldeles riktigt. Men det tror jag att Västernorrland skall tacka oppositionen för. Oppositionen har här i riksdagen år efter år fyllt på med anslag mot regeringens vilja, och det är ju inte säkert att vi kan finna sådana majoriteter i fortsättningen. Även om vi inte vet i dag vad man där kommer att säga: Vilken form av åtgärder anser industriministern att man skall sätta in? Är det satsningar på infrastruktur eller stödpengar i största allmänhet? Vi kunde kanske diskutera den frågan här, eftersom det är mycket viktigt för framtiden. Herr talman! Såväl vägarna som järnvägarna är undermåliga i Västernorrland. Vi behöver rusta upp E 4 genom länet med bl.a. en ny bro i Sandö, en bro över Sundsvallsfjärden samt förbifarter såväl i Härnösand som i Örnsköldsvik. Som Martin Olsson nämnde talar vägverket om att rusta upp 200 mil av det 300 mil belagda vägnätet. Vad händer med resten? Det blir ytterligare 100 mil grusvägar som skall underhållas, och till det finns inga pengar. Snabbtåget Stockholm--Härnösand måste bli verklighet. Det finns en total enighet i länet om detta. Men banan norr om Gävle måste också förbättras så att resandetiden minskas. Vi hörde i morse att SJ är intresserat av att bygga Bothniabanan längs Norrlandskusten. Det är viktigt för Västernorrlands skull men framför allt för att transporterna från basindustrierna i Norrland skall klaras. Kan inte industrin leverera sina exportvaror förlorar hela Sverige en stor del av exportinkomsterna. Vi bör veta att skogsindustrin föder en stor del av Sverige, inte enbart Beträffande skolverket finns det en total enighet i länet om att Härnösand som gammal skolstad och residensstad bör få den etableringen. Som residensstad har staden aldrig fått någon statlig lokalisering, och det är på tiden att den får det. Som Martin Olsson sade har riksdagen beslutat att nya statliga verksamheter skall lokaliseras till skogslänen. Där har industriministern ett mycket starkt stöd i ryggen. Det är bara att hävda i regeringen att det skall vara på det sättet. Herr talman! När regeringen nu äntligen har upptäckt Västernorrland bör den göra grundliga satsningar på infrastrukturen. Såväl länets vägar som järnvägar måste rustas till samma nivå som i övriga landet. Ett Mittnordenuniversitet med samverkan med universiteten i de nordiska länderna bör utvecklas under 90-talet. Forskning och utveckling är grundpelare i en expansiv utveckling av ett industrilän som Västernorrland.

Herr talman! Det svar som industriministern har lämnat något av en axelryckning, vilket vi tidigare har lagt märke till från vårt län. Vi är därför tvungna att återkomma gång på gång med förfrågningar om hur det skall bli med utvecklingen i länet. Riksdagen har beslutat om regionalpolitiska mål på flera områden. Den beslutande majoriteten i riksdagen, däribland socialdemokraterna, har vid flera tillfällen frångått uppsatta mål. Detsamma har inträffat i affärsdrivande verk och myndigheter. Det har gjort att regeringen sett sig tvungen att tillsätta utredningar för att klargöra vad riksdagen egentligen har avsett med sina beslutade regionalpolitiska mål. Eftersom socialdemokraterna inte har detta klart för sig känner jag en stark oro inför den regionala utvecklingen, och just den i mitt eget län. Det krävs fungerande system för att regionerna skall klara sig själva. Det krävs kommunikationssystem och utbildningssystem, men också regler, t.ex. på beskattningsområdet, som gör att småföretagande gynnas så att även enskilda individer har möjlighet att klara sig i dessa regioner. Jag börjar med kommunikationerna. Byggnadskostnaderna för vägarna i vårt län överstiger kostnaderna i övriga landet med minst 10 %. Till detta har man aldrig tagit hänsyn när man anvisat medel till vårt län. Nu rivs asfalten upp på tidigare belagda vägar, eftersom vi inte har råd att underhålla vägarna. Stundtals tar sig inte människor till sina arbeten, vilket påverkar lokalisering både av företag och av bostäder. T.o.m. i de stora tätorternas omland är nu vägarna så dåliga att företagen och boendet inte kan spridas ut. Detta strider naturligtvis helt mot de regionalpolitiska mål som vi beslutat om här i riksdagen. En majoritet i riksdagen har dessutom beslutat om ett skattesystem som i grunden inte heller ger de förutsättningar man kan behöva. Detta har skatteutskottet också känt oro för när beslutet om skattereformen fattades av folkpartiet och socialdemokraterna. Vi kan som exempel ta turismmomsen. Jag kallar den för detta, men det är ju en mervärdeskatt på hotell och restaurangnäringarna. När beslutet fattades fanns det brasklappar i betänkandet om att detta område måste följas mycket noga. När regeringen upptäckte att utvecklingen påverkats av höjningen av mervärdeskatten, tillsatte den en särskild utredning som skall följa utvecklingen på vissa turistorter. Man har plockat ut vissa län, men inte Västernorrlands län, som ändå har ett stort inland med turism och som även har en skärgårdsmiljö som är beroende av turismen. Regeringen har beslutat om denna utredning för att kunna se vilka stöd man skall gå in med. Dessutom har det i skattereformens spår tillkommit förslag om t.ex. räntelån, vilket kommer att stoppa nybyggande i andra områden än de mest expansiva tätorterna. Tycker industriministern att skattesystemet med dess följdbeslut gynnar den regionala utvecklingen och är förenlig med de mål som uppställts av riksdagen? Tycker industriministern att det är bättre med bidragsberoende företag och branscher än med system där dessa i stort sett klarar sig själva?

Herr talman! Svensk industri ligger i topp när det gäller företagsförvärv utomlands. Den ligger före Japan, USA och Storbritannien. Vårt västernorrländska SCA har nu närmare 70 % av sina anställda utanför Sveriges gränser. Det innebär ett minskat antal arbetstillfällen och påverkar hela Sveriges ekonomi ytterst negativt. Hur har det blivit så här? Ja, det har förberetts under många år av den socialdemokratiska regeringen. Den politik som förts har resulterat i stor osäkerhet om Sverige kommer att ansöka om medlemskap i EG, stor osäkerhet beträffande framtida tillgång och pris på energi, och dessutom har vi världens högsta skattetryck. Detta har inneburit att svenska industrier har gjort stora köp av företag främst i länder inom EG, men även i andra länder. Regeringen har nu annonserat en helomvändning i EG-frågan, och det är mycket glädjande, trots att det kommer väl sent om man ser det med västernorrländska ögon. De industrier som inte är beroende av marknaden inom EG, men använder mycket elenergi i sin produktion, flyr också vårt land. De kan inte investera och utveckla sin produktion inom landet under hot om kraftigt höjda elpriser och kanske elransonering. I vårt län har Hagraf i Härnösand och Casco Nobel i Ljungaverk redan lagt ned sin tillverkning. Andra industrier planerar att utveckla sin tillverkning i Norge och på Island. De stora företagen har möjligheter och tar chanserna att investera och växa i andra länder. Alla de små företagen däremot, som är beroende av SCA, MoDo, GA-Metall, Kema Nord m.fl., har inte de möjligheterna, utan för dem, det relativt stora Saab-Scania i Kramfors och den ensamme åkaren i Ljungaverk, blir det katastrof. Det höga skattetrycket innebär också påfrestningar på arbetsgivarna och ger litet kvar i plånboken hos de anställda. Skattetrycket måste ner. I t.ex. Österrike har SCA kostnadsökningar på mindre än 3 % från år till år beroende på bl.a. låga skatter och nästan ingen inflation. Skulle industriministern kunna tänka sig att ta bort arbetsgivaravgifterna eller för en tid kraftigt sänka dem i Ånge, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner? Det har ju visat sig vara en bra åtgärd i Norrbotten. Jag måste instämma med de övriga talarna och också tala litet för vägarna i Västernorrland. Vi har på grund av de geologiska förhållandena, svämleder och annat, mycket svårt att bygga. Det är dyrare att bygga väg i Västernorrland, och det är dyrare att klara av underhållet på våra vägar. Detta tar regeringen ingen som helst hänsyn till och tillåter vägverket att år efter år tilldela länet för litet pengar till vägunderhåll. Det innebär, som tidigare talare har sagt, att de belagda vägarna nu rivs upp därför att det inte finns pengar att underhålla dem. Det är en stor kapitalförstöring. Dessutom kan en landsdel inte fungera om det inte finns möjligheter till bra kommunikationer. I Västernorrland är bilen det nödvändiga transportmedlet om vi vill att människor skall kunna bo och finna sin utkomst även i vårt län. Skall vi i Västernorrland ha en chans till överlevnad behöver vi inte bara EG. Vi behöver vidare främst kärnkraften så länge den är säker och inte bättre alternativ finns. Vi måste få en kraftig sänkning av skattetrycket, bra vägar och goda kommunikationer. Är industriministern villig att medverka till att detta blir verklighet inom en snar framtid?

Herr talman! Låt mig först konstatera att den ekonomiska politik och ekonomiska utveckling vi haft under 80-talet varit gynnsam också för skogslänen. Det har faktiskt skett en utveckling i dessa län som avviker mot den som vi hade exempelvis under 70-talet. Det har varit en mycket lägre arbetslöshet. Vi har aldrig haft en så låg arbetslöshet i skogslänen som vi haft under 80-talet. Dessutom har utvecklingen av den industriella verksamheten och näringslivsverksamheten varit positiv, vilket naturligtvis har medverkat till att situationen i dag är bättre än den varit tidigare. Men detta innebär inte att allting är bra, utan vi behöver naturligtvis en regionalpolitik för att förstärka näringslivets ställning och förbättra sysselsättningen i alla skogslänen. Vi har inriktat regionalpolitiken på att mer koncentrera oss på de områden som har de verkliga bekymren med utvecklingen av näringslivet. Det stora problem som vi har i dag, och som vi måste komma åt för att få en fortsatt positiv utveckling i dessa känsliga områden, är kostnadsproblemmet för hela det svenska näringslivet. Vi kan inte ha en kostnadsutveckling som är mycket snabbare än den man har i vår omvärld utan att det blir effekter på det svenska näringslivet. De som först drabbas av de effekterna är de som har den svagaste ställningen och den svagaste lönsamheten. Det kan vara branscher som teko, men det kan också vara områden som är regionalpolitiskt svaga. Därför måste politiken nu inriktas på att komma till rätta med kostnadsproblemet. Det är klart att den ekonomiska politiken då spelar en stor roll. Det är viktigt att vi kan få ned det tryck som vi haft i ekonomin, som har lett till en ökad inflation och som har skapat en överhettning på arbetsmarknaden, som också i sin tur lett till svårigheterna för arbetsmarknadens parter att träffa avtal som hållit sig inom samhällsekonomiska ramar. Detta är huvudfrågan om vi skall kunna lösa de problem som man har i skogslänen inkl. Vi måste alltså vara på det klara med att de resurser som ni här delvis efterfrågar inte finns i statsbudgeten, utan vi måste föra en stram finanspolitik för att medverka till att dämpa inflationstrycket och skapa förtroende utomlands för vår ekonomi. Då går det inte att som Björne föreslå sänkta skatter hej vilt eller att bara öka utgifterna för olika satsningar. Då måste man se det här i ett större sammanhang, vilket är oerhört betydelsefullt för näringslivsutvecklingen i de här områdena. Regionalpolitiken har mer inriktats på att åstadkomma förstärkningar av infrastrukturen, och jag tror att det är oerhört viktigt. Erfarenheterna har lärt oss att infrastrukturen -- näringslivsmiljön i olika områden -- har en fundamental betydelse för möjligheterna att utveckla olika områden. Då handlar det om kommunikationer som vägar och järnvägar, om utbildning, högskola och forskning och utveckling, och om att utnyttja den kompetens som finns i den svenska arbetskraften. Detta är mycket viktigt, och därför inriktas de regionalpolitiska satsningarna i den nya regionalpolitiken i större utsträckning på det än tidigare. Det innebär att vi har kunnat förstärka högskolan i Sundsvall-Härnösand, och det finns nya möjligheter med infrastrukturpengarna i det regionalpolitiska anslaget. När det gäller vägar, järnvägar, och kommunikationer över huvud taget är det ett faktum att vi har svårigheter att få fram de pengar som är nödvändiga för att behålla den kapitalstock som vi har i den infrastrukturen. Det beror på att vi hittills haft den ordningen att riksdagen tagit fram de pengarna skattevägen. Med den svårighet som föreligger att öka inkomsterna via skatter -- det omvittnades alldeles nyss från kammarens talarstol -- blir det svårt att klara alla de behov som finns. Då tycker jag att det bara finns en väg att gå, och det är att se om vi kan hitta finansieringsvägar vid sidan av statsbudgeten för att klara dessa viktiga infrastrukturinvesteringar för framtiden. Vi vet att vägverket äskar ungefär 20 miljarder i anslag för vägväsendet för att kunna göra investeringar i erforderlig utsträckning under det kommande budgetåret. Förra året fick man ungefär 10 miljarder. Det fattas alltså pengar. Skall vi klara de investeringarna -- och det kommer naturligtvis att föreligga motsvarande krav framöver -- måste vi se till att vi får en genomgång av de finansieringsformer som är möjliga för att hävda de här investeringarna, och det arbetet pågår inom industridepartementet och kommunikationsdepartementet. Vi kommer att lägga fram ett förslag under den här riksdagen.

Herr talman! Jag vill först säga att jag är glad över att mina borgerliga kolleger från länet deltar i debatten och i stort sett har instämt i de synpunkter som jag har framfört i interpellationen. Sedan vill jag passa på att påpeka att ger man resurser till Västernorrlands län så att det länet kan utvecklas liksom övriga län, är det inte någonting som är tärande för landets ekonomi, utan det är snarast insatser för att utnyttja de förutsättningar som Västernorrland har. Vi skall komma ihåg att Västernorrlands län är det mest elproducerande länet. Trots en mycket elintensiv industri säljer vi 5 TWh till andra delar av landet. Då det gäller bruttoexporten kommer 8 % från vårt län, som bara har 3 % av befolkningen. När det gäller nettoexporten är det ännu mer. Det är alltså ekonomiskt för landet att satsa på Västernorrland. Dessutom bör man självfallet av solidaritet se till att olika delar av landet har likartade förhållanden. Industriministern sade i sitt inlägg att skogslänen aldrig tidigare har haft en så positiv utveckling. Jag vill då säga att aldrig har Västernorrlands län förlorat så många människor som man har gjort under den tid då utvecklingen skulle ha varit så positiv. Det är ändå facit av vad den politik som har förts har lett till för länet. Och prognoserna pekar som sagt mot fortsatt nedgång. Det är därför vi från länet är så oroliga och försöker rikta statsmakternas uppmärksamhet på detta. När det gäller att ha råd med satsningar på infrastrukturen verkar det nästan som om vi skulle gå tillbaka till vad som gällde före 1930-talet, då man blev ense om att föra en aktiv konjunkturpolitik. Det verkar som om vi skall nästan svälta oss igenom av krisen. Vi har alltså inte råd att underhålla våra vägar, och då skall vi låta bli. Utvecklingen får inte bli sådan. Vi måste ha råd att skaffa oss en infrastruktur. Vi kan tänka på att våra förfäder med små ekonomiska resurser hade råd att bygga upp ett järnvägsnät i vårt land -- det var en enorm investering då. Skall vi då inte ha råd att underhålla järnvägar och vägar? När det gäller anslagen till länet instämmer jag i Sigge Godins påpekande -- jag hann i mitt anförande inte bemöta vad som på den punkten sägs i svaret. Där hänvisas till anslagsökningar. Dels har de tillkommit tack vare borgerliga påstötningar, dels är det inte så värst stora reella ökningaaaar med hänsyn tagen till inflationen. Framför allt är det mycket små ökningar i förhållande till behoven i länet. Norrland under 1990-talet, som vi från centern har krävt, och om det blir fasta forskningsresurser. Kommer socialdemokraterna att sluta vara motståndare till fasta forskningsresurser till de mindre högskolorna?
Herr talman! Det var allmänpolitisk debatt här i kammaren för en tid sedan, och jag hade väntat mig att industriministern då skulle sitta i sin bänk, men så var inte fallet. Jag tog då upp frågan om kollektivforskningen. Får vi flytta kollektivforskningen när det gäller massa och papper från Stockholm till Västernorrland? Hur blir det, industriministern, när SJ nu utreder Bottniabanan -- är regeringen beredd att då anslå pengar så att vi klarar exporten för hela landet? Vi har i många år tagit upp frågan om servicen av isbrytarflottan. Varför skall den ligga där det inte är någon is? Borde man inte ha servicen i norra Sverige? Det finns förutsättningar i Vattenfall utvecklar biobränslen. Vi har mycket skog i Västernorrland. Det går alldeles utmärkt att etablera den verksamheten där. Vi har kämpat för att SVAR i Ramsele skulle få fasta resurser. När tänker regeringen ge SVAR några fasta tjänster, så att man kan driva en bra och väsentlig verksamhet? När det gäller tjänsteproduktionen vill jag säga att man i Ö-vik har utrett frågan och kommit fram till att det finns mycket arbete att göra. Jag får i eftermiddag ett svar där det sägs att de statliga verken inte längre skall behöva ta regionalpolitiskt ansvar. Är detta biträdande finansministerns uppfattning, eller anser också industriministern att det skall vara på det sättet? Jag vill något kommentera det som industriministern sade i sitt andra inlägg. Beträffande transporterna är nettoexporten från skogsindustrin i Västernorrland dubbel så hög som den totala nettoexporten från bilindustrin i Sverige. Om inte transporterna klaras, svälter man alltså ut hela Sverige. Det är därför som detta är så viktigt. Industriministern talade om den ekonomiska politiken. Det är klart att den är bra också för skogslänen. Men regeringen har ju under de goda åren inte gjort några investeringar i Västernorrland som är av vikt. Därför ser det ut som det gör för bl.a. kommunikationerna. Det är 60 % av vägarna i länet som är belagda. Jag vill då fråga: Skall man behöva riva upp vägarna och göra grusvägar av dem, när det är 100 % av vägarna i övriga landet som är belagda, åtminstone i de södra delarna? Om vi inte kan få någon annan rättvisa, borde man i varje fall åstadkomma den rättvisan. Kan industriministern tänka sig miljöpengar för satsningar på t.ex. enbro över Sundsvallsfjärden, som ju är ett speciellt känsligt miljöområde? Då skulle åtminstone den kostnaden lyftas bort från vägverket.

Herr talman! Jag fick inget svar på mina frågor. Det skall kanske tolkas som att industriministern anser att mervärdeskattehöjningen när det gäller turismen har lett till att det har gått bättre för branschen och att de regionalpolitiska målen uppfyllts. Jag kan också tolka det som att man föredrar bidragsberoende företag i stället för att de klarar sig själva. Jag vill lägga till en fråga till de två som jag tidigare ställde: Omfattar turistpolitiken även Västernorrlands län, eller omfattar den bara de län som enligt denna utredning eventuellt skall få bidrag? Industriministern sade att den ekonomiska politiken under 1980-talet har varit gynnsam för dessa län jämfört med 1970-talet. Men snälla nå'n, någon skillnad måste det ju vara mellan låg och högkonjunktur även i det här landet! Men efter en av de starkare högkonjunkturerna kan man konstatera att det inte finns några resurser kvar i Sverige. Då måste den ekonomiska politiken ha varit sämre än den politik som tidigare fördes. Det är sant att det finns kostnadsproblem i det här landet. Nivån på dessa problem beror bl.a. på den koncentrationspolitik som har bedrivits och den ovilja till offensiva satsningar t.ex. i Norrland som i god tid kunde ha avlastat överhettningen i Stockholmsområdet. Då hade man inte behövt lägga kostnadsnivån högre än nödvändigt utifrån högkonjunktur och arbetskraftsbrist. Att resurserna är uttömda är faktiskt en grym slutsats. Så förhåller det sig i stat, kommun och landsting efter 7--8 år av högkonjunktur. Det är ju ett betyg om något till den nuvarande regeringen. När det gäller Västernorrlands län och utlokaliseringar har det skett sådana till Sundsvallsområdet. Däremot har det inte skett några utlokaliseringar av statlig karaktär till Ångermanland. Därför är det oerhört viktigt att även industriministern drar sitt strå till stacken i fråga om skolverket som nu skall inrättas, och som eventuellt skall komma Härnösand till del. Om även Härnösand förstärks, skulle det ha en viss betydelse för hela Ådalen. Det rör sig ju ändå om en sammanhängande dalgång som bör ses som en helhet, också när man gör insatser. Jag får se om jag i nästa inlägg från industriministern får svar på mina frågor.
Herr talman! Industriministern sade att sysselsättningen i Norrland tidigare var god men att den inte är så god nu. Det är inte undra på när man har jagat ut företagen med den energi och EG politik som har bedrivits. Ett av Västernorrlands stora företag med många arbetstillfällen, GA Metall, kommer att runt nyår besluta huruvida man skall etablera sig på Island eller inte. Kan industriministern ge oss och GA Metall i Västernorrland ett besked om energipolitiken? Går det att träffa ett avtal på 15-- GA Metall kan fortsätta att bedriva sin verksamhet? Industriministern sade att kostnadsproblemen inte kan lösas med sänkta skatter, utan man är tvungen att ha ett högt skattetryck. Jag vill ändå påstå att om skatterna sänks, kan lön och prisökningarna dämpas. Jag kan upplysa industriministern att för SCA som har ett väldigt stort skogsinnehav i främst Västernorrlands län och Jämtlands län är det billigare att köpa flis från Chile än att avverka den egna skogen i Jämtland. Det beror på att lönerna är så höga och att kostnaderna är så stora för att transportera virket till kusten. Det måste väl ändå kunna göras något, så att det blir billigare att utnyttja egen skog. Detta kan klaras genom att skatterna sänks och genom att pris och löneutvecklingen bromsas. Är inte industriministern villig att försöka få till stånd en sådan utveckling?

Herr talman! Här har rests en lång rad olika krav som jag, enligt de önskemål som framställts, omedelbart skall bemöta. Enligt gammal politisk taktik skall man ju agera på det sättet. När det gäller den regionalpolitiska verksamheten har ett ökat ansvar nu lagts på länsstyrelserna för att de skall samordna de insatser som anses vara viktiga för länets utveckling. Det är därför som vi vid våra överläggningar med länsstyrelserna har bett att få denna samlade syn på vilka åtgärder som behövs i Västernorrlands län. Dessa åtgärder har länsstyrelsen blivit ombedd att redovisa för regeringen före årsskiftet. Jag förmodar att de förslag och synpunkter som kommer fram då skall redovisas, och man får också se hur länsstyrelsen prioriterar. Länsstyrelsen har ju det närmaste ansvaret för utvecklingen i hela länet. Jag avvaktar denna redovisning innan jag ger några som helst konkreta svar på alla dessa frågor som har ställts. Det har talats om medel för att klara den aktuella situationen. Länsstyrelsen arbetar med sina förslag. Varje kommun i Västernorrland arbetar intensivt för att få fram projekt som skall ge sysselsättning. Jag har varit där uppe och sett vilket genuint arbete som läggs ned. Jag kan försäkra att dessa förslag kommer att prövas i positiv riktning, precis som jag sade när jag var i kontakt med länsstyrelsen och kommunerna där uppe. Här kommer nu förslag om det ena projektet efter det andra. Det finns resurser genom de beslut om regionalpolitiska anslag som riksdagen har fattat. Det pågår alltså ett arbete både i kommunerna och i länsstyrelsen för att tackla de aktuella problemen. Här har låtit nästan som att ingenting har gjorts. Jag kan rabbla upp en lång lista över alla projekt som har fått stöd under de senaste åren, också i Västernorrland. Det är inte fråga om att rycka på axlarna åt Västernorrlands problem, som Görel Thurdin hävdade, utan precis som när det gäller andra län pågår det ett seriöst arbete för att försöka utveckla möjligheterna till sysselsättning för de människor som bor och verkar i dessa delar av landet. När det gäller turismen har riksdagen utfärdat ett särskilt uppdrag att man skall se över de regionalpolitiska konsekvenserna av skatteomläggningen. Detta uppdrag har givits till industriverket som skall följa, inte bara några specifika områden, utan de regionala effekterna av turismen.Vi skall så småningom få en rapport om det. Då kan vi ta ställning till om det krävs regionalpolitiska insatser med hänsyn till skattereformens effekter. När det gäller de olika affärsverkens ansvar för den regionalpolitiska utvecklingen är en del av regionalpolitiken att vi förstärker den s.k. statssekreterargruppen inom industridepartementet får nu nya direktiv. Det kommer att ställas ökade krav på att myndigheterna skall redovisa sina synpunkter och vad de gör för att åstadkomma en regional balans i sin verksamhet. Hur de hanterar detta skall redovisas till riksdagen i budgetpropositionen. Ansvaret för de regionalpolitiska insatserna flyttas inte från de olika myndigheterna. Det förstärks tvärtom genom den regionalpolitiska propositionen. Eva Björne, det är riktigt att utlandsinvesteringarna har ökat. Det ser jag som en ganska naturlig följd av att företagen, framför allt de stora företagen, vill gardera sig inför den nya större marknad som kommer att öppnas i Europa. De vill ha tillräcklig volym för att klara utvecklingskostnader, marknadsföringskostnader m.m. som krävs på den större marknaden. Därför träffar Volvo ett samarbetsavtal med Renault, Saabs personbilsdel går ihop med GM. Svenska företag köper upp företag ute i Europa för att skaffa sig kontakt med marknaden på ett annat sätt än om man bara lägger ut tillverkningen. Det är en viktig del av företagens strategi för att gardera sig inför framtiden och trygga sysselsättningen i Samtidigt måste man konstatera att investeringsökningarna i Sverige har varit rekordartade under hela 80-talet. I dag investerar vi i reala termer faktiskt dubbelt så mycket som vi gjorde år 1982 när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. De investeringarna leder till sysselsättning här i Sverige, och de är viktiga. Så länge sådana investeringar görs får vi en utveckling. Om vi inte klarar vårt kostnadsläge är risken att investeringar och produktion flyttas utomlands. En utveckling med minskade investeringar i Sverige skulle vara oerhört olycklig.

Herr talman! Jag tror att det viktigaste med en sådan här debatt är att vi får alla ansvariga att inse vilka behov som finns i Västernorrland. Det var omöjligt att åstadkomma detta under 80-talet. Jag vill erinra om att så sent som för ett år och elva månader sedan stod den dåvarande ansvarige för regionalpolitiken här i riksdagens talarstol och sade att det inte fanns några skäl att vidta särskilda åtgärder i Västernorrlands län. Ett år tidigare deltog jag i högskolans i Sundsvall tioårsjubileum. Det ledande temat i högtidstalet som hölls av statssekreteraren i utbildningsdepartementet var vikten av att man inte sprider fasta forskningsresurser till de mindre högskolorna. Det finns oerhört många exempel. Jag hoppas att industriministern, som nu är ansvarig för regionalpolitiken, skall försöka att på olika sätt kompensera Västernorrland. Det har skett så många underlåtenhetssynder under årens lopp. De frågor som jag ställde i interpellationen och som jag ytterligare kompletterade i mitt första inlägg har inte särskilt besvarats. Jag har inte fått något besked om industriministern, som är ansvarig för regionalpolitiken, kommer att arbeta för skolverkets lokalisering. Jag har inte fått något besked om väganslagen som är så viktiga. Vi har inte fått något besked om snabbtågen. När det gäller de långsiktiga satsningarna, som är avgörande för om det skall bli en vändning i utvecklingen, är väl svaret närmast att vi av statsfinansiella skäl inte har råd. Man kan på flera sätt underlätta utvecklingen för länet. Det kan göras dels genom att direkta medel tillförs, dels genom lokaliseringar -- det är skolverket ett bra exempel på --, dels genom att på olika sätt stimulera företag att förlägga verksamhet till vårt län. Jag vill uppmana industriministern att lyssna på vad länets företrädare har att säga både om de aktuella behoven och den långsiktiga utvecklingen. Låt inte även 90-talet bli ett årtionde då Västernorrland går starkt bakåt. Bidra till att Västernorrland får utveckla de utvecklingsmöjligheter som finns i detta län. Det vore ur samhällsekonomisk synpunkt helt felaktigt att inte bidrag till att dessa utvecklingsmöjligheter kan utnyttjas. Därför behövs satsningar på framför allt infrastrukturen, satsningar på vägar, högre utbildning, kommunikationer m.m. Jag uppmanar således industriministern att tänka på Västernorrland och ta de problem som finns på allvar. Låt inte kortsiktiga statsfinansiella synpunkter hindra en positiv utveckling i länet.

Herr talman! Jag kan instämma med Martin Olsson i att vi inte har fått svar på en enda fråga. Det gör mig något förbryllad när industriministern säger, att om vi bara får redovisning från länsstyrelsen, är det inga problem, eftersom det finns pengar. I den allmänpolitiska debatten räknade jag upp en del saker som är mycket viktiga för länet som helhet. Vi har nu fått svaret att det finns pengar. Det är underbart att kunna gå hem och tala om för både länsstyrelsen och väljarna att det finns pengar för Västernorrland. Jag tycker ändå att industriministern, som är ansvarig för dessa frågor, rent principiellt skulle kunna tala om för oss vad som kommer att hända om länsstyrelsen lägger fram ett antal förslag. Regeringen vet, liksom vi riksdagsmän, vad länsstyrelsen kommer att säga. Det är så gammalt och beprövat. Tycker regeringen att infrastruktuella satsningar är viktiga eller är det stödinsatser till enskilda företag som är allena saliggörande? En sådan principiell fråga borde vi ändå kunna ta upp här, även om jag förstår att industriministern inte vill uttala sig om sådant som han inte har sett på papper. Jag vill även ta upp statliga verk och deras skäl att ta regionalpolitiska hänsyn. Det är underbart att industriministern står på barrikaderna tillsammans med mig mot finansdepartementet. Det är förträffligt. I eftermiddag kommer nämligen Åsbrink att säga att det inte är vare sig regeringens eller riksdagens uppgift att exempelvis ange på vilka orter i landet det skall finnas tullmyndigheter. Det kan finnas regionalpolitiska skäl till att man inte flyttar tullmyndigheter till vissa kommuner. Det kan vara fråga om långa avstånd och att man förbrukar mängder med restid och pengar för att kunna utföra ett bra arbete. Det är bra om vi kan vara överens om att vi här i riksdagen och regeringen ändå måste kunna ha dessa åsikter. Jag hoppas att biträdande finansministern skall ändra uppfattning i den frågan. När det gäller vägarna och investeringar i järnvägar i Västernorrland lika väl som i övriga delar av landet vill jag säga: Det är bara att gå hem till regeringskansliet och läsa folkpartiets förslag om medel för satsningar på vägar och järnvägar. Det finns ganska mycket pengar där. En socialdemokratisk regering är kanske inte beredd att ta dessa pengar exakt där vi säger att de kan tas. Men jag tror att alla människor i Norrland skulle vara beredda att lätta på vissa fonder för att få loss medel till infrastruktur. Det är det vi skall leva av i framtiden.

Herr talman! I Västernorrlands län har det under många år lagts ned ett genuint arbete för att påvisa behoven av olika insatser. Jag kommer ihåg när jag var ny här i riksdagen 1986, då hadevi mycket hög arbetslöshet. Men arbetslösheten t.ex. här i Stockholmsområdet var förhållandevis låg. Då fanns det inte heller någon förståelse för insatser i Västernorrland. Insatserna var kanske mindre än vad industriministern ger uttryck för i dag. Det är bra att det ställs ökade krav på myndigheter och att det börjar ställas krav på regionalpolitik. Och det är bra att vi prövar samfinansiering för att åstadkomma effektiva transportsystem, eftersom vi inte har det i det här landet. Transportkostnaderna för företag, och även för människor, är oerhört stora. Viljan att ta regionalpolitiska hänsyn redan vid utformandet av förslag finns fortfarande inte. Redan i inledningsskedet är man medveten om att ett förslag kommer att leda till negativa regionalpolitiska konsekvenser och att det därför genast måste tillsättas en utredning för att man skall kunna konstatera vilka negativa konsekvenser förslaget får och vilka bidrag som skall ges. Tänk om det här i riksdagen någon gång kunde fattas beslut som redan från början innebär att regionalpolitiska hänsyn tas, t.ex. när beslut om skattesystem fattas, men även när andra beslut fattas. Detta brådskar, eftersom detta system urholkar resurserna för hela landet. Jag konstaterar att det finns all anledning att inte lämna industriministern i fred förrän ett positivt resultat verkligen kan observeras, framför allt när det gäller den grundläggande infrastrukturen för Västernorrlands län men även när det gäller skogslänen i övrigt.
Herr talman! Industriministern konstaterar alldeles riktigt att en stor del av svensk industri har investerat ute i Europa och inom EG under senare år. Med den svängning som har skett av EG politiken kommer vi förhoppningsvis även att få se en ökad investeringstakt inom Sveriges gränser. Men i Västernorrland behöver vi också tillgång till mycket och prismässigt konkurrenskraftig energi. Det behövs inga rapporter från länsstyrelsen eller från kommunerna för att komma fram till slutsatsen att det är ett vettigt beslut att vi behåller kärnkraften så länge den är säker och så länge vi inte har något bättre alternativ. Jag är tämligen övertygad om att de som styr och ställer i de flesta västernorrländska kommuner, trots att dessa kommuner är socialdemokratiskt styrda, står för att de vill ha just den typen av energipolitik. Under ett övergångsskede -- tills det har börjat rulla i Sverige igen i och med den nya EG-politiken, och förhoppningsvis även i och med en förnuftig energipolitik -- behöver vi hjälp till småföretagarna för att de skall kunna komma över den här svåra tiden. Det behövs en lättnad av skattetrycket för dem för att de skall kunna klara av sin verksamhet. Jag vill, liksom de andra debattörerna från Västernorrland, betona vikten av behovet av vägar och vägunderhåll för att vi skall få en struktur som fungerar och för att människorna skall kunna leva och bo, och för att företagen skall kunna klara sina transporter. Den socialdemokratiska regeringen klarar inte att ge pengar till detta. Men om vi vid nästa val skulle få en borgerlig regering finns det i det moderata budgetförslaget avsatt 1 miljard kronor till extra vägunderhåll. Och vi har tänkt oss att en god del av den summan skall gå till

Herr talman! Skolverket har tagits upp även i replikerna. Jag sade i mitt svar att den frågan utreds av den organisationskommitté som skall se över verkets framtid. Jag tycker att det skulle vara märkligt om jag här plötligt skulle ta ställning till var jag tycker att detta verk skall placeras. Det är väl rimligt att den organisationskommitté som har utsetts får fullfölja sitt arbete innan vi börjar diskutera lokaliseringen av verket. Att jag gärna ser att verket lokaliseras så att det av regionalpolitiska skäl blir positivt är självklart. Men det är inte bara Västernorrland utan även andra områden som har behov av den här typen av verksamhet. När det gäller energin vill jag säga att vi för närvarande förhandlar med Sigge Godins och Görels Thurdins partier om energifrågan. Jag hoppas att vi skall komma fram till ett ställningstagande i december månad, så att regeringen kan lägga fram en proposition i början av nästa år. Men från mina utgångspunkter kommer en sådan överenskommelse icke att leda till sådana prishöjningar för den eltunga industrin, som bl.a. finns i Västernorrland, att den tappar konkurrenskraft. Jag utgår från att vi även i fortsättningen skall behålla det prissystem som vi har haft och som har gynnat svensk skogsindustri, kemisk industi och stålindustri. Dessa besked har jag lämnat tidigare, också i en debatt med Eva Björne. Jag lämnar dem igen, och jag kan lämna dem även i morgon, därför att jag är fullständigt övertygad om att basindustrin är fundamental för hela vårt näringsliv, inte bara för exportinkomsterna, och att den har stor betydelse även för vår investeringsindustri och andra delar. Vi kan inte äventyra dess framtid genom en energipolitik som t.ex. baseras på en marginalkostnadsprissättning, utan i detta sammanhang måste vi ha ett system som gör att den klarar sig även i fortsättningen. Beträffande skattetrycket för småföretagen vill jag påminna om att vi med Sigge Godins parti har träffat en överenskommelse om en skattereform, som innebär att vi har en ny företagsbeskattning som också är utformad tillsammans med Industriförbundet och som man där tycker är bra och som står sig väl i konkurrensen med skattesystemen ute i Europa. Det finns pengar för åtgärder på regionalpolitikens område. Dessa har riksdagen avsatt. Men det finns naturligtvis inte pengar till vilka projekt som helst. Det skall naturligtvis handla om företagssatsningar som är lönsamma och som ger en trygg sysselsättning i framtiden. Det är dessa projekt som vi måste få fram för att kunna bidra till lösningen av de problem som finns i Västernorrland och som man intensivt jobbar med där uppe.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig dels om jag är beredd att i höst ta upp tekoindustrins problem och föreslå åtgärder för att göra företagen mer konkurrenskraftiga, dels om jag avser att agera för att statliga beställningar skall göras i Sverige, dels om jag är beredd att tillskjuta mer pengar till utbildning av arbetslösa tekoanställda och slutligen om jag är beredd att ändra beslutet om att ta bort importrestriktionerna. Inledningsvis vill jag understryka att det finns anledning att se allvarligt på arbetsmarknadsläget i Älvsborgs län. Regeringen följer därför löpande utvecklingen i länet. Jag vill framhålla att de effekter som uppkommer på arbetsmarknaden till följd av strukturomvandlingen inom tekoindustrin kommer att mötas med aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Det gäller såväl förmedlings och utbildningsinsatser. Jag återkommer strax till detta. Takten i strukturomvandlingen inom tekoindustrin, framför allt konfektionsindustrin och den konfektionerande delen av textilindustrin, har ökat betydligt under senare tid. Med anledning av detta kallade jag nyligen till överläggningar med tekoindustrins branschorganisationer, fackliga organisationer, statens industriverk samt den regionala utvecklingsfonden i Älvsborgs län. Den svenska ekonomins -- och därmed även välfärdens -- utveckling är bl.a. beroende av att vi inom landet kan upprätthålla effektiva marknader med konkurrens och att vi i största möjliga utsträckning deltar i en fri internationell handel. Genom att vi har en begränsad marknad inom landet är vi starkt beroende av att den internationella handeln kan bedrivas fritt. Det är genom den internationella arbetsfördelning som handeln kan ge upphov till, som vi kan dra fördelar av att vissa länder har bättre förutsättningar att producera vissa varor än vad vi har. Å andra sidan skall vi producera de varor vi har bäst förutsättningar för. På detta sätt kan en högre välfärd nås. Dessa principer bör vara styrande för alla delar av det svenska näringslivet. Vad jag nu sagt utesluter självfallet inte att de nuvarande närings och arbetsmarknadspolitiska insatserna för tekoindustrin fullföljs. 1991/92 för industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. Åtgärderna består av export och rationaliseringsfrämjande insatser samt stöd till produktutveckling och utbildning. uttalat att den offentliga upphandlingen måste styras utifrån affärsmässiga utgångspunkter, utom när åtgärder av försörjningsberedskapsskäl är nödvändiga för att en viss tillverkningskapacitet på området skall kunna bevaras. . Där föreskivs bl.a. att upphandling skall göras på affärsmässiga grunder. De krav på kostnadseffektivitet som ställs på de statliga myndigheterna och på kommunerna innebär att vid upphandling beaktas såväl pris-, kvalitets som leveransaspekter. Vidare har Sverige åtagit sig att tillämpa GATT regler vid statlig upphandling. Det innebär att vissa specificerade statliga myndigheters upphandling över drygt 1 milj.kr. skall ske enligt särskilt anbudsförfarande i internationell konkurrens. Riksdagen har ställt sig bakom regeringens ställningstaganden beträffande en fullständig avreglering av tekorestriktionerna den 31 juli 1991. Syftet är bl.a. att bidra till en dämpning av prisökningarna. De länder, gentemot vilka vi upprätthåller tekobegränsningar, har informerats om vår avsikt i detta avseende. De pågående förhandlingarna om ett EES-avtal syftar till att skapa ett långtgående ekonomisk samarbete med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer samt ett utökat samarbete på en rad angränsande områden. Frågan om en harmonisering av tekohandelspolitiken gentemot tredje land har inte aktualiserats i dessa förhandlingar. Det internationella regelsystemet för tekohandeln diskuteras inom ramen för pågående förhandlingar i den s.k. Uruguay-rundan. Syftet är att återföra tekohandeln till normala GATT-regler. Regeringen ser ingen anledning att ändra sitt ställningstagande i fråga om borttagande av restriktionerna för tekoimport. Vad gäller frågan om insatser för arbetslösa tekoarbetare har regeringen beslutat att arbetsmarknadsstyrelsen får disponera ytterligare 1 milj.kr. för förmedlingsinsatser i Älvsborgs län. Jag har också informerats om att arbetsmarknadsstyrelsen nyligen har beslutat att tilldela Älvsborgs län ytterligare 12 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning. Situationen generellt sett på den svenska arbetsmarknaden är dock inte av det slaget att det finns anledning att nu avsätta ytterligare resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser. En hög beredskap måste emellertid hållas för att kunna möta en snabb försämring av läget. Vidare har regeringen i tilläggspropositionen föreslagit att arbetsmarknadsstyrelsen får göra vissa omdisponeringar av tidigare tilldelade medel. Det innebär framför allt en förstärkning av arbetsmarknadsutbildningen. Det åligger härvid arbetsmarknadsstyrelsen att göra nödvändiga prioriteringar med hänsyn till arbetsmarknadsläget i olika delar av landet. Herr talman! Strukturomvandlingen inom svensk tekoindustri har fått ny fart efter det att läget har varit relativt stabilt de senaste åren. Oavsett hur utvecklingen kommer att te sig de närmaste åren, kommer det sannolikt att finnas ett antal konkurrenskraftiga svenska konfektions och trikåföretag som har, om inte hela så åtminstone delar av, sin produktion i Sverige. Textilindustrin har t.o.m. vissa förutsättningar att expandera inom de delbranscher som producerar textilier med användning inom annan industri än beklädnadsindustrin. Men omställningen måste ske under socialt acceptabla former. Därför anser jag att arbetsmarknadspolitiska åtgärder är det viktigaste statliga instrumentet i den pågående strukturomvandlingen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Bekymren i Sjuhäradsbygden är i dag väldigt stora. Vi har fått många varsel. Det är fler arbetslösa än på mycket länge, och de lediga platserna är mycket få. Det skall kanske ses som ett framsteg att industriministern nu upptäckt detta och ser allvarligt på läget i Sjuhäradsbygden. Signalerna har alltså kommit upp till Stockholm. Som det står i svaret har flera delegationer varit hos industriministern från kommunerna, facken och företag. Enligt de kommentarer jag har hört efter dessa besök har man varit bekymrad när man åkt hem. Det har inte varit särskilt mycket man har fått med sig från industriministern. Det har varit ganska negativa besked. Industriministern och även statsministern har varit inbjudna av facket till Sjuhäradsbygden för att där, på ort och ställe, sätta sig in i problemen. De har hittills inte brytt sig om att komma ner -- eller inte har hunnit eller kunnat, men har i varje fall inte kommit dit. Ett besök av industriministern är inbokat till den 16 januari. Industriministern bör inte komma tomhänt utan ha något med sig som lättar på problemen där. Vi har en tekopolitik i Sverige som har utgått från att det är av värde att vi har en textiltillverkning kvar i landet, har kunskap och kapacitet. Det är en beredskapsåtgärd. Det finns många andra motiv till det. För Sjuhäradsbygden är det dessutom en viktig regional fråga och en förutsättning för en levande bygd med alla de småföretag som vi har och som bedriver verksamhet inom det textila området. Detta har socialdemokraterna och centern varit överens om. I slutet av 70-talet byggde man upp en politik som syftade till att bevara just den här industrin, och även andra industrier. Under hela den här tiden har moderater och folkpartister attackerat det. Nu har socialdemokraterna bytt sida och ställt sig på den sidan där man tycker att det inte har så stort värde. Man värdesätter vad som kallas fri konkurrens. Så har vi fattat beslut i riksdagen om att satsningarna skall trappas ned och det avtal som begränsar import från lågprisländerna skall sägas upp och upphöra vid nästa halvårsskifte. Det var inte ett enigt riksdagsbeslut. Det var socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet som fattade beslutet, centern deltog inte, utan vi reserverade oss. Vi tycker fortfarande att det är viktigt att vi har tekoindustri i Sverige. Det är synd att inte industriministern kan dela den uppfattningen. Industriministern har bara förhoppningen att det kanske kommer att finnas vissa företag som åtminstone har litet grand av sin verksamhet kvar i Sverige. Risken är uppenbar att industriministern får rätt, men jag hoppas inte det. Den politik som regeringen har fört -- eller kanske har den inte fört någon politik -- har lett oss in i en väldigt kraftig kris. I Sjuhäradsbygden har vi 11 000 sysselsatta inom tekoindustrin. När jag skrev min interpellation i september visade en AMS-rapport att 1 000 anställda var varslade i ungefär 50 företag. företag. 782 av dessa varslade arbetar i företag som läggs ner, alltså blir dessa direkt arbetslösa. Av resterande kommer också en hel del att bli arbetslösa. Det finns inga andra expanderande näringar som kan ta hand om dessa. Strukturomvandlingen inom tekoindustrin ger inte förutsättningar för andra, vilket industriministern utgick från, konkurrenskraftiga företag att ta hand om dem, utan de blir i huvudsak blir arbetslösa. Inte heller kan den offentliga sektorn expandera, tvärtom. Just konfektionsindustrin är speciellt illa ute. I interpellationen krävde jag att regeringen skulle vidta någon åtgärd för att förbättra situationen, men det kommer tydligen inget sådant. Centern har förslag på vad man skulle kunna göra. Den offentliga upphandlingen är viktig. Härpå måste läggas inte bara ekonomiska aspekter. Jag har kämpat för att de nya uniformerna för svenska försvaret skulle upphandlas i Sverige. Det har blivit så bara till en viss del, och regeringen har vägrat att engagera sig. Lågprisimporten: Det talas i svaret om GATT avtal, Uruguay-rundan, och allt detta är viktigt och bra. Men varför vill Sverige gå före? Det finns ingen anledning till det. Skall vi offra den svenska tekoindustrin för att den svenska regeringen skall kunna göra sig populär i andra länder? Utbildningen återkommer jag till i min nästa replik. Dessa 12 miljoner ser ju i och för sig bra ut, men det finns synpunkter på dem som jag skall återkomma till. Jag hade trott att ledamöter från Sjuhäradsbygden tillhörande övriga skulle vara intresserade av detta med tekoindustrin. Men det ser inte så ut, för det finns inga här. Jag vill avslutningsvis, i detta första inlägg, ställa några frågor till industriministern. Är det, enligt regeringens uppfattning, acceptabelt att tekoindustrin försvinner? Risken är uppenbar för det nu. Varför avveckla begränsningarna på lågprisimporten snabbare än EG? Finns det inte anledning att vi har samma regler som EG i det här avseendet, detta för att skydda svensk industri och för att samarbetet med EG i de här frågorna skall kunna bli lättare? Är det regeringens uppfattning att vi klarar oss utan en tillverkningsindustri i Sverige? Är det, industriministern, uteslutet att statliga myndigheter får en annorlunda syn på upphandling? Detta är några av de frågor som jag skulle vilja ha svar på av industriministern i dag.

Herr talman! Det är riktigt att jag har varit inbjuden till Sjuhäradsbygden för att träffa människor där och diskutera dessa problem. Tyvärr var jag upptagen av ett annat engagemang vid det tillfället. Men jag har träffat dem på konferensen som jag nämnde, och jag kommer att åka dit i januari månad för att diskutera de här frågorna. Lennart Brunander hoppas att jag inte skall komma tomhänt då. Han beklagar sig över att de som har varit och uppvaktat mig inte har fått de löften som de hade förväntat sig. Jag föredrar att vara uppriktig om situationen. Jag tror att det är bra både för politikers trovärdighet och för människors planeringssituation, kommunernas planeringssituation osv. Jag har gett dem ungefär samma besked som Lennart Brunander har fått på sin interpellation. Jag har nämligen den uppfattningen att vi måste acceptera strukturförändringar om vi skall kunna hävda vår levnadsstandard. Det har vi gjort under lång tid, under hela efterkrigstiden. Tekoindustrin är det mest lysande exemplet på vilken enorm strukturförändring som har skett. Människor som tidigare har varit aktiva i textilindustrin har kommit över till andra branscher som har haft bättre framtidsmöjligheter, bättre lönsamhet och kunnat betala bättre löner. Det har varit likadant på område efter område. Vi kan ta porslinsindustrin, glasindustrin, gummiindustrin, verkstadsindustrin, skogsindustrin eller byggnadsämnesindustrin, vilka alla har utsatts för stora strukturförändringar under strängt taget hela efterkrigstiden. Detta har varit nödvändigt på grund av konkurrensen från utlandet. För att vi skall kunna hävda vår levnadsstandard måste vi anpassa oss till detta. Och det kommer att ske även i fortsättningen. Då har vissa delar av tekobranschen svårt att hävda sig konkurrensmässigt. Vissa delar har lättare att klara sig och utvecklas mycket positivt, och detta är ju glädjande. Men vissa delar har uppenbara svårigheter med konkurrensen från olika delar av världen. Jag vill påpeka att konkurrensen när det gäller textilsidan är hårdare från Europa. Importen är större från Europa, från EFTA och EG-området än från lågprisländerna i Sydostasien. Därför tror jag inte att problemet är borttagandet av importkvoten. Det grundläggande problemet är att vi inte har konkurrensförmåga på vissa delar av det här området. Den enda lösningen på det är ett direkt företagsstöd i form av subventioner, och jag tror inte på den typen av industripolitik. Det är att försämra möjligheterna för människorna att komma över till verksamheter som har framtiden för sig. Då skjuter vi bara problemet framför oss -- ett problem som blir större ju längre vi väntar. Då är det bättre att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att skapa förutsättningar för människor att komma över till andra branscher, att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder i förmedlingsavseende och att sätta in andra typer av arbetsmarknadspolitiska, industripolitiska och regionalpolitiska insatser för att ta tag i de problem som strukturförändringen medför.Sanningen är ju den att konkurrensen från Europa också hårdnar. Det ser vi ju t.ex. på utlokaliseringen av tekoverksamhet till Portugal. Vi ser också hur man nu utlokaliserar till Östeuropa där man har billig arbetskraft. Där är det oerhört svårt för svensk industri att konkurrera. Jag tror att vi skulle göra de människor som jobbar i dessa företag en otjänst genom att fortsätta att skapa denna osäkra situation som den konkurrensen medför. Därför är det en riktig politik att ta tag i den strukturförändring som vi möter genom konkurrensen och att göra den sociala omställning som det innebär att gå över från ett företag som inte har konkurrenskraft till ett annat så lite prövande som möjligt för de individer som berörs. Det är inte så att jag vill ha bort tekoindustrin ur svensk industri, tvärtom vi måste se till att den tekoindustri som har goda konkurrensförutsättningar, och det finns en hel del sådan, också skall få bättre konkurrensförutsättningar genom att vi driver en politik som gör att vi kommer till rätta med våra kostnadsproblem. Detta är inte ett problem bara för tekoindustrin utan också för andra delar av industrin. Det är inte heller bara tekoindustrin som har dessa strukturproblem. Motsvarande problem finns inom bilindustrin. Vi kan inte börja göra särskilda program och särskilda regler för frihandel för olika branscher beroende på vilka problem som man har där. Vi måste ha en mer generell politik när det gäller borttagandet av dessa restriktioner. Ddetta gör att tekobranschen jämställs med andra branscher i frihandelsavseende och det minskar pressen uppåt på priset -- det som vi alla klagar över så bittert och ofta.

Herr talman! Industriministern säger att problemet inte bara är ett problem inom tekoindustrin utan att det finns inom andra branscher också, och det är naturligtvis riktigt. Den ekonomiska politik som regeringen har fört har lett oss in i den situationen. Men nu är frågan om vi vill ha kvar en tekoindustri eller inte. Industriministern säger: Visst, jag vill ha kvar en tekoindustri. Men då måste också regeringen ändra strategi. Vi måste skapa förutsättningar för att en tekoindustri skall kunna finnas kvar. Det vi har kvar nu är ju bara en liten del av det som fanns förut. Det är bara ca 10 % av de tekoprodukter som vi nyttjar i Sverige som är tillverkade här. När vi hade en borgerlig regering drev socialdemokraterna väldiga kampanjer för att vi inte uppnådde 30-procentsmålet som då fanns. Detta är ett minne blott, och socialdemokraterna har ändrat position sedan dess. Man har nu en helt annan uppfattning om tekoindustrin. Industriministern säger i sitt svar att vissa länder har bättre förutsättningar att producera vissa varor än vad vi har. Vad är det för bättre förutsättningar? Jo, de betalar inte samma arbetslöner som vi. De ställer inte samma arbetsmiljökrav som vi gör. På det sättet skall vi alltså höja vår standard. På det sättet skall vi hålla nere priserna. Men det är en sanning med modifikation att billiga importvaror skulle leda till lägre priser. Detta är bara i teorin, för i praktiken fungerar det inte riktigt på det sättet. Eftersom 90 % av varorna redan är importerade skulle ju allt vara bra. Men det är det inte. Det är ändå så att tekoprodukterna inte har stigit lika mycket i pris som kostnadsprisindex har gjort i genomsnitt. Under det senaste året har importkläderna stigit betydligt mer i pris än de inhemskt tillverkade kläderna, och detta talar emot vad industriministern säger. Sedan vill jag säga några ord om det utbildningsbidrag på 12 miljoner som nämns i svaret. Det låter mycket bra och jag blev väldigt glad när jag läste det, men så började jag fundera och titta efter vad det handlar om. Det var AMS i södra Älvsborg som begärde 12 miljoner mer för att klara de anställda i offentligt skyddade arbeten, detta på grund av de kostnadsstegringar som har kommit, men det prutade man bort, och nu får man tillbaks dem. Skall man nu använda dem till att utbilda arbetslösa tekoarbetare eller skall man använda dem till att klara dem som är offentligt anställda i skyddad verksamhet? Människorna i Älvsborgs län står alltså inför sådana bekymmer. Det är ju inte heller lätt för de människor som på detta sätt mist sina jobb. Egentligen är det alltså inte fråga om några nya pengar, några nya möjligheter. I och för sig är det bättre än vad det var i går, men det är inte bättre än vad det skulle ha varit tidigare. När, industriministern, kan vi få ett förslag av regeringen på en strategi beträffande tekopolitiken samt förslag gällande låt oss säga en tioårsperiod innehållande satsningar på åtgärder som syftar till att göra den svenska tekoindustrin mera konkurrenskraftig?

Herr talman! Lennart Brunander säger att det är den ekonomiska politiken som är orsaken till problemen inom tekoindustrin och andra branscher som nu är utsatta för neddragningar. Jag vill då säga att det är en sanning med modifikation. När det gäller den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit har vi ju försökt inrikta denna på att åstadkomma en dämpning av den överhettning som har förekommit under senare år. Men det har inte varit särskilt lätt att vinna gehör i riksdagen för denna vår politik. Jag vill påminna om den regeringskris som var i våras och som blev ett faktum just på grund av att vi inte fick stöd för den ekonomiska politik som vi ansåg var nödvändig för att dämpa överhettningen. Men det är också så, att problemen för t.ex. underleverantörerna i bilindustrin hänger samman med den strukturförändring som nu pågår inom bilindustrin. Volvo och Renault samarbetar ju liksom GM och Saab. Man så att säga lägger order på leverantörer som har kapacitet att leverera de volymer som det kan vara fråga om. Då utsätts de svenska underleverantörerna för en konkurrens som är mycket hårdare än den konkurrens som de utsatts för tidigare. Strukturförändringarna i bilindustrin leder då till konsekvensstrukturförändringar för underleverantörernas del. Även dessa faktorer påverkar således situationen för företagen runt om i vårt land. På samma sätt förhåller det sig till tekobranschen. Lennart Brunander säger att vi vill ändra på politiken så, att tekoindustrin försvinner. Men det är inte fråga om att ändra politiken, utan det är fråga om att fullfölja den politik som vi har haft under alla år. Det är ju inte så att vi har tagit bort stödet i fråga. De 85 miljoner som gick till tekobranschen förra budgetåret går till branschen även detta budgetår, och så kommer det att vara också nästa budgetår. Men trots det speciella stöd som vi alltså har satt in för att klara den här omställningen finns de aktuella problemen kvar inom vissa delar av tekoindustrin. Vidare är det ju inte så, att man med företagsstöd av detta slag kan klara alla problem. Man kan klara det som är livskraftigt, som har möjligheter till överlevnad, men man kan inte klara det som är utsatt för så hård konkurrens att det inte går att uppnå lönsamhet som är nödvändig för att företaget skall överleva och klara investeringar för framtiden. Därför slår den internationella utvecklingen, internationaliseringen över huvud taget, väldigt hårt i dag. Dessutom förstärks konkurrensproblemen för svensk industri, och det gäller alltså även teko -- inte minst sedan Östeuropa anmält att man vill vara med på våra marknader. Det är då fråga om väsentligt lägre löner än här. Jag håller med Lennart Brunander att det är ett problem att det så att säga finns en social exploatering runt om i världen som gör att våra sociala villkor blir så mycket kostsammare jämfört med omvärlden. Därför borde vi ha en socialklausul, i frihandelsöverenskommelserna, så att vi kunde få en likvärdig konkurrenssituation. Men det har inte varit möjligt. Den svenska regeringen har aktualiserat frågan nu, men utan att vinna gehör för sina synpunkter. Därför har vi den situation som vi har. Utbildningspengar går ju till norra Älvsborg för arbetsmarknadsutbildning, och utbildningspengar skall också gå till arbetsmarknadsutbildning för dem som drabbas av friställningar till följd av neddragningar i tekoindustrin.

Herr talman! Industriministern säger att det är ett bekymmer att människor ute i världen socialt exploateras. På det sättet kan produkter säljas billigt till oss. Vidare säger industriministern att vi borde ha en socialklausul. Men, bäste industriministern, sådana förslag -- ja, den saken har också tagits upp i reserverationer -- har faktiskt förekommit här i riksdagen. Socialdemokraterna har vid varje tillfälle röstat emot sådana förslag. Om ni har aktualiserat detta i förhandlingarna vet inte jag. Men hur bär ni er åt i så fall när ni förhandlar? Det pågår nu GATT-förhandlingar i Vidare handlar det om att säga upp MFA-avtalet. Där är vi överens, för det är en bra inriktning. Men Sverige går alltså i förväg här och fattar beslut om en uppsägning innan andra gör det. Man räknar inte med att EG kommer att göra den här förändringen förrän långt inpå 90-talet. Om man nu vill driva en fråga inför en förhandling om en socialklausul, skall man naturligtvis inte ta bort det som man vill byta med innan förhandlingen är slut. Vad vi har haft att bjuda på är ju en uppsägning av MFA-avtalet och ett borttagande av lågprisbegränsningarna för att i gengäld få en sådan här klausul. En annan sak som diskuteras i samband med de här förhandlingarna är mönsterskydd, något som måste fungera bättre i framtiden än det gör i dag. Men inte heller på den punken har vi kvar någonting. Vi har alltså inte något att sätta emot. Vi har med andra ord spelat bort våra kort. Så tycker jag inte att man skall driva en förhandling om man är rädd om den näring som man förhandlar för. I detta fall gäller det alltså teko. Samma sak är det med upphandlingen. Jag har här i riksdagen försökt att få regeringen att så att säga ta tag i frågan om upphandlingen av de nya svenska uniformerna. Men man har hittills vägrat att göra något. Jag tycker faktiskt att det är litet cyniskt att bara se till kronor och ören och att från den utgångspunkten bestämma sig för att köpa där det är billigast. Det finns ju andra aspekter -- kvalitetsfrågan exempelvis. I det här fallet handlar det inte om vilket tyg som helst, utan det är en kvalificerad produkt som man ställer speciella krav på. Det skulle varit intressant att få veta om det man köper utifrån verkligen håller förväntad kvalitet. Jag är inte riktigt säker på att så är fallet. Detta med kvaliteten gäller också sömnaden. Jag skulle vilja uppmana industriministern att agera så, att man ser på dessa saker litet annorlunda. Det behövs litet fler aspekter i upphandlingarna. Det går alltså inte att bara se till kronor och ören. Dessutom måste man se till säkerheten, tryggheten. Det måste alltså finnas en industri också i framtiden som kan hantera dessa saker. Vidare måste det vara väsentligt för ett land som Sverige att ha kvar en tekoindustri som kan försörja oss med produkter på det här området liksom på andra områden. Industriministern säger att vissa delar av näringen expanderar. Det gäller då miljösidan, filterindustrin. Men hur skall denna klara sig om den textila kompetensen försvinner? För att näringen skall kunna leva vidare får denna kompetens inte vara hur liten som helst. Vi måste också tänka på alla dem som servar den här näringen.

Herr talman! Frågan om socialklausulen har drivits av den socialdemokratiska regeringen i GATT förhandlingarna. Det är dock bara att konstatera att det inte har gått att få gehör för uppläggningen i det avseendet -- inte ens från de länders sida som är utsatta för den sociala exploateringen. Därför har detta med socialklausulen inte varit en framkomlig väg. Mot den bakgrunden är denna fråga mer eller mindre överspelad. Det är alltså en fråga där det inte finns möjligheter till byte. Det här är mera en principfråga. När det gäller upphandlingen tror jag att vi skall vara uppmärksamma på att detta är en viktig fråga i de förhandlingar som vi har med EG, där man är utomordentligt sträng beträffande upphandlingsreglerna. Man skall t.ex. inte gynna den egna industrin. Börjar vi ge signaler om att vi tänker införa sådana system, kommer vi att få utomordentligt stora problem att bli accepterade i EG-sammanhang. Jag vill alltså utfärda en varning här. Däremot kommer det naturligtvis också i fortsättningen att finnas skäl att göra upphandlingar med tanke på föarsörjningsberedskapen. Då har vi andra möjligheter, och dem har vi redan utnyttjat. Det finns ett anslag om 2 miljoner. Förra budgetåret var det 6,7 miljoner som det köptes för. I år finns motsvarande anslag. Jag förmodar att upphandlingen kommer i gång, som brukar vara fallet, omkring årsskiftet. Då får vi också en motsvarande utveckling. Den här typen av möjligheter finns alltså. Sverige går i förväg, säger Lennart Brunander. Man kan konstatera att det stora problemet för den del av tekoindustrin som har det svårast i dag inte hänger samman med att vi har gått i förväg genom att ta bort importkvoterna. Det hänger samman med hela den konkurrenssituation som växer fram internationellt. Inte minst gäller det Europa, om hänsyn också tas till Östeuropa. Därför löser vi inte problemet för tekoindustrin genom att behålla importkvoteringen. Det skulle krävas helt andra saker. Det vi gör genom att satsa på arbetsmarknadspolitiken är att ge de människor som har en osäker tillvaro i dessa verksamheter en bättre möjlighet att trygga sin inkomst för framtiden. Det ger också dessa bygder en möjlighet att utveckla näringslivet på andra områden, där förutsättningarna att konkurrera är bättre än för delar av tekoindustrin.

Herr talman! Annika Åhnberg har i en interpellation om matpriserna i ett antal delfrågor frågat mig när regeringen tänker ta itu med de höga matpriserna. Jag vill gärna hålla med Annika Åhnberg om att de svenska matpriserna är höga. Denna fråga har för regeringen hög prioritet. Sedan några år tillbaka är livsmedelspolitiken föremål för ett omfattande översyns och förnyelsearbete. Utgångspunkten är konsumenternas behov och önskemål. Avsikten är att uppnå lägre matpriser, en högre kvalitet och ett mer varierat utbud av livsmedel. Åtgärder för en konsumentvänlig livsmedelspolitik är ett av de strukturprojekt som regeringen nyligen har redovisat för riksdagen för att stabilisera ekonomin och begränsa tillväxten av de offentliga utgifterna. Vårens livsmedelspolitiska beslut var ett första steg i reformverksamheten. En grundläggande orsak till de höga svenska matpriserna är den prisreglering på jordbruksprodukter som tillämpats sedan lång tid tillbaka. Regleringen har drivit på prisökningarna på mat genom sin konstruktion, t.ex. genom återkommande prisförhandlingar -- fri prisbildning har ersatts av administrativ styrning. Riksdagssanktionerade beslut om prisökningar har också, bl.a. enligt 1986 års livsmedelsutredning, LMU, medfört att de senare leden sett priserna på jordbruksprodukter som opåverkbara och därmed passivt vältrat dem vidare. Genom den nya livsmedelspolitiken förbättras förutsättningarna avsevärt för en lägre prisökningstakt på livsmedel, främst genom effekterna på själva prisbildningsmekanismen. Om automatiken i systemet när det gäller återkommande prisökningar upphör, kan det förväntas medföra ett större kostnadsmedvetande och ett annat beteende i hela livsmedelskedjan. En avreglering innebär också att exportsubventionerna och avsättningsgarantin försvinner, dvs. jordbrukarna kommer inte automatiskt att få avsättning för sina varor om de inte efterfrågas på marknaden. När marknaden i framtiden i stället bestämmer hur mycket som skall produceras ökar effektiviteten i sektorn, vilket också förbättrar förutsättningarna för en dämpad prisökningstakt på mat. En dämpning av prisökningstakten på mat har dessutom redan skett genom den frysning av de administrativt satta priserna som har gjorts i Reformens andra steg tas genom att det höga svenska gränsskyddet minskas. Därigenom kan de svenska matpriserna sänkas med direkt positiv effekt för konsumenterna. Till avslutningen av Sverige ett bud som innebär att jordbruksstödet minskar med 30--50 % under perioden 1986--1996. En viktig del av det budet är en sänkning av gränsskyddet, som leder till sänkta matpriser. Om GATT-förhandlingarna inte leder till konkreta resultat, kommer regeringen att till riksdagen redovisa sin syn på det läge som uppstått. Vägen från jordbruket till konsumenterna är lång och kantas av olika former av konkurrensbegränsningar. För att uppnå sänkta priser i konsumentledet krävs därför i ett tredje steg en skärpt konkurrenspolitik. Förädlings-, parti och detaljhandelsleden är starkt sammanflätade och domineras av ett fåtal större ägargrupper. Den bristande importkonkurrensen och etableringshinder förvärrar situationen. Målet att sänka matpriserna och förbättra livsmedelsutbudet främjas genom att konkurrensen skärps. Därför kommer regeringen att förelägga riksdagen en proposition som syftar till att öka konkurrensen och förstärka konsumenternas ställning. Annika Åhnberg tar också upp den svenska matkvaliteten. Enligt min mening bör man göra en distinktion mellan hygien och hälsoaspekter å ena sidan och utbud och valfrihet å den andra. Den hygieniska kvaliteten är internationellt sett god. Ett viktigt medel från statens sida i det här sammanhanget är livsmedelslagstiftningen och livsmedelskontrollen. Genom ett riksdagsbeslut våren 1989 skärptes dessutom livsmedelskontrollen och både livsmedelsverket och kommunerna fick ökade resurser. Vad gäller utbud och valfrihet varierar önskemålen om kvalitet mellan olika konsumenter och tidpunkter. I det gamla regleringssystemet har det varit svårt att hantera kvalitetsskillnader. Prisregleringen har medfört ett komplicerat och svårgenomträngligt system, som varit mycket dåligt på att svara på signaler från konsumenterna. Systemet har inte heller stimulerat utveckling av nya produkter. En viktig effekt av avregleringen när det gäller kvaliteten är därför dess påverkan på utbudet. Genom att marknaden fungerar bättre är förutsättningarna också större för att konsumenternas önskemål når fram till producenterna. Producenternas intresse för nya produkter och alternativa produktionsformer kan förväntas öka. Viktigt är också att underlätta för konsumenterna i deras val av livsmedel genom t.ex. tydlig märkning. Med anledning av detta skärptes märkningsbestämmelserna i fjol. För att tillvarata konsumentinflytandet fanns i de förhandlingar om jordbrukspriserna som skedde inom ramen för den gamla livsmedelspolitiken företrädare för konsumenterna med, den s.k. konsumentdelegationen. Med hänsyn till att delegationens roll kommer att ändras med den nya livsmedelspolitiken, har regeringen aviserat att formerna för konsumentdelegationens arbete skall ses över. Den nya livsmedelspolitiken sätter konsumenten i centrum. Det är viktigt att de positiva effekterna av reformen kommer konsumenterna till del. Konsumentaspekterna är därför en väsentlig del i det uppföljningsarbete som myndigheterna skall göra. Annika Åhnberg frågar när konsumentinflytandet skall öka. Självfallet kan regeringen inte lagstifta fram en konsumentrörelse, en sådan måste uppkomma genom ett genuint och folkligt engagemang. Det menar säkert också Annika Åhnberg. Däremot kan staten genom bidrag till olika projekt med inriktning på viktiga livsmedelspolitiska frågor stödja olika konsumentorganisationer. I samband med att riksdagen beslutade om en ny livsmedelspolitik i våras beslutades också om ett statligt stöd till ideella konsumentorganisationer om 2 milj.kr. En annan delfråga som Annika Åhnberg tar upp gäller momsen på mat. Sänkt mervärdeskatt på mat har behandlats av flera utredningar och nu senast i SOU 1989:35 ''Lägre mervärdeskatt på konsumtion''. Samtliga utredningar avvisar förslag om sänkt moms på mat. En sådan åtgärd saknar enligt utredningarna fördelningspolitiska fördelar och medför betydande administrativa kostnader. Direkta åtgärder riktade mot utsatta grupper är mycket effektivare metoder att förbättra barnfamiljernas och låginkomsttagarnas ekonomiska situation. Enligt 1983 års utredning kommer dessutom en sänkt moms på mat sett som en isolerad åtgärd, och räknat i absoluta belopp, främst höginkomsttagarna till del. Enligt 1989 års utredning skulle, på en aggregerad nivå, konsumenterna förlora på en finansierad momssänkning på mat på grund av ökade samhällsekonomiska snedvridningskostnader. Samtidigt skulle livsmedelsproducenterna göra en betydande vinst på övriga producenters bekostnad. Vidare frågar Annika Åhnberg när onödig reklam skall förbjudas och när förpackningshysterin skall dämpas. Marknadsföringslagen anger ramarna för marknadsföringsaktiviteterna för livsmedelshandeln liksom för andra branscher. Av hygieniska skäl behöver många livsmedel förpackningar. Jag håller med Annika Åhnberg om att många förpackningar både från kostnads och miljösynpunkt är onödiga, från miljösynpunkt dessutom ibland skadliga. Vissa förpackningar kan också negativt påverka livsmedlens kvalitet och innebära kemiska hälsorisker för konsumenterna. När det gäller kemiska hälsorisker förknippade med livsmedelsförpackningar innehar livsmedelsverket det centrala ansvaret för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel i yrkesmässig hantering. Enligt riksdagsbeslutet om livsmedelskontroll i fjol skall livsmedelsverket överta tillsynsansvaret för kontrollen från kemikalieinspektionen. Livsmedelsverket har i dagarna inkommit med förslag till finansiering av denna kontroll. Vad gäller miljöaspekterna har regeringen såväl i årets budgetproposition som i andra sammanhang markerat sin avsikt att tydligt motverka förpackningar som belastar miljön och avfallshanteringen. Inriktningen av regeringens arbete i det här avseendet kan förväntas dämpa användandet av onödiga förpackningar. Regeringen har givit direktiv till utredningar som har lämnat förslag både till skatt på engångsförpackningar för att främja retursystemet och avgifter på osorterat avfall för att främja återvinning och avfallssortering.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

Det är också mycket riktigt så att matpriserna stiger snabbare än andra priser. Det finns många orsaker till detta. Prisregleringssystemet för jordbruket, bristen på konkurrens, den onödiga kapitaliseringen i reklam och förpackningar, momsen -- världens högsta. Matbeskattning får givetvis konsekvenser för matpriserna. Den nya livsmedelspolitiken sätter konsumenten i centrum, säger jordbruksministern. Tyvärr gör den inte det. De flesta av de saker som jag räknade upp saknas i det livsmedelspolitiska beslut som riksdagen fattade i våras. Jordbruksministern nämner att man anslog 2 milj.kr. till ideellt konsumentarbete, och det är bra. Det var för övrigt en motion från mitt parti, vänsterpartiet, som var orsaken till det anslaget. Men det är naturligtvis otillräckligt. Givetvis kan man inte kommendera fram en konsumentrörelse. Men man kan underlätta för den konsumentrörelse som finns. Att sänka momsen saknar fördelningspolitiska fördelar, säger jordbruksministern. Det måste uppfattas som en mycket besynnerlig nyhet för alla de människor runt om i vårt land som har svårt att få hushållsbudgeten att gå ihop och som ser att det är svårt att få matpengarna att räcka. Det är svårt att administrera en sådan momssänkning, och därför är det bättre med direkta stödåtgärder till dem som har det svårt, säger jordbruksministern. Men skulle de direkta stödåtgärderna, t.ex. i form av socialtjänst, vara lättare att administrera? Jag tror att om jordbruksministern sätter sig in i detta, så skall han inse att det handlar om mycket kostsamma och svåradministrerade system, och dessutom ofta förnedrande för den som blir utsatt för dem. Självfallet är det bättre med en generell politik som håller matpriserna nere. Andra länder klarar faktiskt av att administrera skilda momssatser, så jag förstår inte varför det skulle vara omöjligt för ett så industriellt avancerat och välutvecklat land som Sverige. Och för övrigt: När man nu så mycket och så gärna talar om EG-anpassning, vilket vi från vänsterpartiets sida inte är förtjusta i, nämner man aldrig den lilla saken att EG har lägre moms på maten. Det kunde väl vara en EG-anpassning som vi skulle kunna ställa oss positiva till. Så säger jordbruksministern att vinsten av en sänkt moms kommer att ätas upp av livsmedelsproducenterna. Ja, självfallet, om man inte kombinerar sänkt moms med åtgärder som stimulerar konkurrens, och med en kraftigt ökad prisövervakning från samhällets sida. Regeringen knyter stora förhoppningar till de pågående GATT-förhandlingarna. Alla som är något insatta i den saken vet att det inte finns så särskilt stor anledning att vara förhoppningsfull just nu. EG har med möda presterat ett bud. Det är mycket tveksamt, enligt andra länder, om det kommer att vara tillräckligt. Det är också mycket tveksamt om det i praktiken kommer att leda till sänkta livsmedelspriser inom en överskådlig framtid. En bisak i sammanhanget, som ändå bör vara intressant för alla dem som ingår i den jublande EG-kören och pratar om frihandel och internationalisering, är att EG i GATT förhandlingarna visar sitt rätta ansikte, nämligen det protektionistiska. För var och en som vill inse det är det uppenbart att just EGs protektionistiska jordbrukspolitik är en av huvudanledningarna till de dumpade världsmarknadspriserna, överskotten och svårigheten för tredje världens länder att få sälja sin livsmedelsproduktion. Att inte låtsas om detta tyder på en ohederlighet i EG argumentationen, tycker jag. Jag delar jordbruksministerns förhoppningar om att Uruguay-rundan inom GATT skall lyckas. Men jag delar alltså inte optimismen -- att det kommer att gå så fort att det inom en nära framtid kan påverka livsmedelspriserna. Därför tror jag att regeringen måste klara sig på egen hand ett tag. När man nu har så litet att komma med, utöver hänvisningen till GATT, är ju risken att den här trestegsraketen, som jordbruksministern anvisar, i stället för det flammande fyrverkeri av förbättringar för konsumenterna som man förväntar sig från regeringens sida blir mer av den lilla puffen som man kan få av en ''Kinasmäll''. Det behövs utan tvivel ökad konkurrens, och regeringen aviserar nu en proposition. Då är det ju mycket intressant att veta om den propositionen kommer att handla om helheten. Eller kommer den, liksom konkurrenskommitténs första betänkande, bara att handla om primärproduktionen? Om den gör det, tror jag att risken är stor att vi inte kommer att uppnå något särskilt bra resultat. Som ett litet exempel kan man ta brödpriserna. Ett stort block inom livsmedelshandeln märkte sina brödprislappar redan tidigt med tillverkningsdatum. När de andra blocken tvingades att göra detsamma, använde man det som skäl för att höja sina priser -- för det blev så dyrt. Det förstnämnda blocket, som redan i många år hade klarat av att hålla sina brödpriser på samma nivå som andra, trots att man hade mer omfattande märkning, höjde då också sina priser. Det visar, tycker jag, att den enda prispress som finns på den här marknaden är pressen uppåt -- om man inte från samhällets sida vidtar åtgärder, ser till att man stärker de myndigheter i samhället som har konkurrensvårdande uppgifter, ser till att man presterar en lagstiftning som gäller hela livsmedelskedjan och inte bara primärproduktionen. Självfallet är det också bra om man kan bryta upp den typ av etablering som nu finns inom kommunerna. Jag tillhör inte dem som tror att man skall ta bort kommunernas möjligheter att styra etablering. Men självfallet bör man ta bort den politiska bildning som finns. Andra länder har gjort mer när det gäller reklam och förpackning. Jag skulle avslutningsvis vilja se en proposition från regeringen med helhetsperspektiv, en proposition som rörde moms, rabatter, reklam och den skärpta konkurrensen i ett sammanhang.

Herr talman! Genom skattereformen ökar kraven på högre löner för låginkomsttagarna. Det kan bli en lönespiral av den anledningen lika väl som när det gäller inflationen. Det kommer också att genom krispaketet bli höjda priser på läkarbesök och annat. Man får lägre sjukersättning de första tre dagarna, och man får lägre ersättning för vård av sjukt barn. Genom skattereformen och andra prishöjningar har matprisernas aktualitet ökat. Varför det? Jo, genom högre moms på arbetsluncher och arbetsresor, högre hyror m.m. För människor med högre löner -- gränsen går vid 14 000--15 000 kr. där nolläget finns -- kommer den minskade marginalskatten att kompensera dessa höjningar, och för en stor del av befolkningen kommer reallönerna att öka. De lågavlönade kommer att bli ytterligare utsatta genom krispaketet. Matprisernas enorma höjningar den senaste tioårsperioden kommer att slå hårt, speciellt mot stora familjer. Vad kan man då göra? Jag tycker att det är viktigt att vi får en sådan samlad proposition som Annika Åhnberg nämnde i föregående inlägg. Men vi vill ju slopa momsen på svensk basmat. Att genomföra en differentierad moms innebär inga oöverstigliga hinder. Vad menar vi med svensk basmat? Det är mjölk, syrade mjölkprodukter, smör, grädde och ost, kött av nöt, får och lamm samt get och vilt, fisk landad av svenska fartyg, säd och sädesprodukter, potatis och rotfrukter, grönsaker, frukt, bär, svamp samt honung. Vi stöder inte ägg, griskött, broiler, socker och margarin. Undantagen för griskött, ägg och broiler motiveras med att dessa produkter övervägande tas fram på ett etiskt oacceptabelt sätt. Vi vill dessutom medvetet gynna jordbruk med nötkreatur framför jordbruk med svinuppfödning. Nötkreatur passar väl in i det odlingssystem som miljöpartiet vill att det svenska jordbruket i stor utsträckning skall anpassa sig till. Undantaget för margarin beror på att oljeväxtodlingen, som den i dag utförs, fordrar stor användning av jordbruksgifter. Men dessa undantag kan tas bort om vi får en miljövänligare och djurvänligare produktion. Anledningen till att vi i miljöpartiet betonar att det gäller svensk basmat är för att vi vill gynna en omläggning till ett robust och uthålligt jordbruk utan användning av jordbruksgifter och konstgödsel. Vad är det som ytterligare fördyrar maten förutom momsen? Jo, det är förpackningsindustrin. Man kan tänka sig en mycket större andel returglas. Visserligen för också dessa med sig kostnader, men i längden blir det ett uthålligare system, och framför allt är det resurssparande. Vi får alltså ett minskat antal förpackningar -- ibland är varor som vi köper två eller tredubbelt förpackade -- och ett enhetssystem där returglas kan användas på ett helt annat sätt. Reklamkostnaderna är enorma, och dessa får självklart konsumenterna betala i slutändan. I Sverige rör det sig om ca 4 000 kr. per person om året. I en större familj kan det bli 15 000--20 000 kr. Man kan också tänka sig att dämpa de kostnader som orsakas av förädlingsindustrin. Dessa kostnader uppgår till i stort sett hälften av vad vi betalar för maten. Vi behöver kanske inte ha så förädlad mat. Monopolen kan kanske rivas upp. Varför inte göra en översyn på det området. Medvetna inköp kan också bidra till att sänka matkostnaderna. Vad som verkligen skulle få stor inverkan på matkostnaderna vore ett slopande av momsen på svensk basmat. Enligt miljöpartiets åsikt kan matkostnaderna därmed sänkas ganska snabbt. Det finns också möjligheter för olika konsumentorganisationer att informera om det sätt på vilket konsumenten bör handla. Det kan ske genom produktinformation till skillnad från reklam. Det är dock något som inte vi här kan besluta om. Det skall vara en produktinformation som lär människor vad maten innehåller. Där kan också skolan komma in i bilden genom skolköket och undervisning om mat. Det är bra om barn och ungdomar tidigt får lära sig vad maten innehåller och vad de behöver för att få en fullvärdig kost. Jag stöder det upprop som miljöpartiets representant och andra står bakom. Det är enligt min mening mycket viktigt att konsumenterna väcks till insikt. Annars blir det inga förändringar.

Herr talman! Det är alldeles utmärkt att denna kvinnoaktion mot matpriserna och situationen på matfronten i Sverige har kommit i gång. Det behövs uppenbarligen en hel del kvinnokraft i detta land för att komma till rätta med viktiga problem. Konsumentvänlig livsmedelspolitik, säger jordbruksministern. Ja, man kan undra. Vi har ju världens högsta matskatt, och det tycker jag inte kan betecknas som speciellt konsumentvänligt. Att sänkt moms på basmat inte skulle medföra fördelningspolitiska konsekvenser, förefaller mycket egendomligt. Enkla omfördelningar av inköpsvanor tror jag kommer att leda till mycket stora förändringar för barnfamiljer och andra. Det kan faktiskt påverka de samlade kostnaderna för hushållet på ett effektivt sätt genom ett sådant agerande. Vad kan då vara konsumenternas grundintresse? Jo, det måste vara att få en bra och hälsosam mat som är oförgiftad. Den måste naturligtvis smaka bra, se riktig ut och vara så färsk som möjligt. Maten skall kunna köpas i närheten av bostaden. Många av dessa önskemål infrias inte alls. Det finns en stor mängd jordbruksrester i vår mat. Maten tas fram på ett som vi tycker olämpligt sätt, dvs. med hjälp av jordbruksgifter och konstgödsel. Kvalitet på mat består inte enbart i att den har hygieniskt höga värden, utan den har också att göra med det sätt på vilket maten produceras. Det är dessa faktorer som sammantaget avgör kvaliteten på maten. För att kunna sänka matpriserna fordras också konkurrens på lika villkor. Det är ett av de stora problemen. Vi förde för en tid sedan en diskussion om kvaliteten på importerade matvaror -- en diskussion om de berömda äpplena och päronen. Diskussionen handlade om att vi skulle ställa samma krav på den importerade maten som vi ställer på den svenska, inte enbart med avseende på hygieniska värden utan också på tillverkningssättet. Ett sådant beslut motsatte sig dock socialdemokraterna och folkpartiet, som inte brydde sig ett dyft om hur mat tillverkas och vad detta verkligen betyder för människor. Därmed inleder man faktiskt en ekologisk dumpning till andra delar av världen. Vi i miljöpartiet finner det utomordentligt allvarligt att vi i Sverige inte ställer likvärdiga villkor på importerad mat som på den inhemskt producerade maten. På det sättet utsätts svensk odling och svensk trädgårdsnäring för en ojust konkurrens. Skall det vara konkurrens måste den ske på lika villkor. Jordbruksministern har vid ett tillfälle sagt att han i GATT-förhandlingarna skulle ta upp kvalitetsfrågorna till diskussion. Jag ser fram mot resultatet av dessa förhandlingar. Vad är det då som gör maten så dyr förutom denna fantastiska matskatt? Jo, det är naturligtvis den koncentration och specialisering som vi har haft under ett stort antal år och som slår ut konkurrensen. Detta är i sin tur en följd av vårt marknadsekonomiska system som har styrts av skattelagarna och ekonomiska styrmedel. Vi har beskattat mänskligt arbete utomordentligt högt och har förhållandevis låga energiskatter. Vi har alltså fått en överflyttning till koncentrerad produktion och en minskning av mänskligt arbete. Det har lett till en ökning av transportmängderna av mat. Det betyder att ett fåtal grupper i landet har en utomordentligt stor makt över vår matvardag. Därmed kan de också handskas med matpriserna efter eget skön. Det är mycket svårt att bryta den ordningen, såvida inte skattesystemet ändras i riktning mot sänkt skatt på arbete och höjd skatt på energi. Det leder till en omstrukturering av hela sättet att producera mat. Samhället bör också kunna ställa en del krav på matproduktionen på samma sätt som konsumenterna gör det. Maten bör produceras så att det inte uppstår störningar i vårt ekologiska system. Vi måste kunna bevara odlings och kulturlandskapet, och artrikedomen måste bibehållas så att försörjningstryggheten består. Vi måste få ett uthålligt jordbruk som består långt bortom den tid då vi själva inte längre lever. Med den förda jordbrukspolitiken hotas mycket av allt detta. Odlings och kulturlandskapet kommer att försvinna i stora områden som skogas igen. Därmed försvinner också artrikedomen, och försörjningstryggheten utarmas. Reklamhysterin har tidigare nämnts. En viktig del i antislöseripolitiken är att finna medel för att minska reklammängden. Ett sätt är att i större utsträckning lägga skatt på reklam. Förpackningsproblematiken är faktiskt utomordentligt stor. Även det problemet bör man kunna komma till rätta med genom att gynna framställningen av förpackningar som kan återanvändas många gånger. Dessutom bör miljöavgifter införas för framställning av engångsförpackningar. Vill regeringen se till att vi verkligen får en ordning med lika konkurrens mellan importerad och svenska matvaror? Det gäller att se till hela produktionskedjan på mat och inte bara på de hygieniska värdena. Dessa är i många avseenden inte fullt lika intressanta som helheten. Utan denna helhetssyn blir det mycket svårt att åstadkomma konkurrens på lika villkor och sänkta matkostnader för oss konsumenter.